Herr talman! Det är alldeles rätt, Ian Wachtmeister, att jag är feminist. Jag hoppas att många i den här kammaren är det. Min definition på en feminist är att man är medveten om att det finns grundläggande skillnader och ojämlikheter som inte beror på någonting annat än just skillnad i kön och att man dessutom är beredd att göra någonting åt det. Jag tycker att det vore bra om många, inkl. Ian Wachtmeister, i det avseendet betraktade sig som feminister, för annars kommer vi aldrig att uppnå de mål som t.ex. Bengt Westerberg talade om att vi skall ha för jämlikheten. Jag har ingen kassakista som jag kan ösa pengar ur. Jag tycker att jag var ganska tydlig när jag sade att vi har lagt fram ett förslag till ekonomisk politik som är väl finansierat och som inte ökar på budgetunderskottet men som genom sin konstruktion minskar arbetslösheten. Det är nämligen den centrala frågan i dag, och då gäller det att använda varje krona på ett sådant sätt att man minskar arbetslösheten utan att öka budgetunderskottet. Då handlar det om omfördelning. Det är inte ett så svårt ord. Jag tror att t.o.m. Ian Wachtmeister förstår det. Omfördelningen betyder att man tar pengar där de finns och ser till att de hamnar där man tycker att de gör mest nytta. Det är inte konfiskering. Jag tycker att det är rimligt att i dag säga att människor som har fått stora skattelättnader under lång tid och dessutom har höga inkomster skall vara med och betala nu och se till att så många som möjligt kan få arbete. Jag vet ju att vår representant i skatteutskottet, Lars Bäckström, som verkligen är den som skall äras för förslaget om grundavdrag, t.o.m. har lyckats övertyga Ian Wachtmeister om att det var en bra idé. Nu gick ni inte lika långt som vi ville, men ni förstod att det var en mycket klok tanke att se till att människor med höga inkomster nu hjälper till så att människor med låga inkomster får tillräckligt mycket pengar för att ha mat för dagen och tak över huvudet. Rättvisa kan man också kalla det för. Jämlikhet kan man kalla det för. Nyckeln ligger i fördelning, omfördelning.
Herr talman! Gudrun Schyman frågade om jag är feminist. Givetvis är jag feminist. Jag är såvitt jag vet den ende man som i denna kammare uppträtt i kjol, i kilt. I övrigt måste Gudrun Schyman förstå ett par saker. Alla i Vänsterpartiet är inte tokiga. Det finns en del som arbetar i vissa utskott som t.o.m. är ganska kloka. I finansutskottet finns Johan Lönnroth, och Lars Bäckström är också en festlig figur. Men vi har faktiskt inte tagit någonting från dem. Däremot har vi stött vissa saker som de har kommit fram med. Grundavdraget var inte ett alster därifrån. Sedan det här med omfördelning och hur man skall ta från varandra. Man tror att om man ger varandra bidrag, så ordnar det sig. Om herr Hagård här behöver pengar, får han bidrag av mig, och sedan ger han bidrag till fru Schyman, som ger bidrag till mig. Det löser ju ingenting. Vad vi måste skapa är arbeten. Då är det de små arbetsgivarna som är viktiga. Vi har brist på arbetsgivare i detta land, och den bristen blir inte kurerad om man bedriver Gudrun Schymans politik, utan tvärtom. Då kommer vi knappt att ha några arbetsgivare kvar.
Herr talman! Jag tror inte att feminismen sitter i kläderna, att den är beroende av om man har kjol eller byxor. Jag vet många kvinnor som har kjol som jag inte alls skulle beteckna som feminister och tvärtom. Innehållet i politiken är avgörande, inte längden på byxorna eller på kjolen. Vad gäller företagsamhet är det väldigt viktigt i det här läget att stimulera de företag som i dag går dåligt beroende på bristande efterfrågan på hemmamarknaden. Då är det ju viktigt att använda exportindustrins vinster, som i dag är ett resultat av kronans sjunkande värde, så att de pengarna kommer den mindre företagsamheten, de små företagen, till godo i form av att man ställer dem till förfogande som riskvilligt kapital osv. Det är ett bra sätt att omfördela inom näringslivet. Vi är för en utveckling av näringslivet, av det självklara skälet att det är en mängd saker som behöver utvecklas och göras här i landet och att det skapar jobb. Men en förutsättning är då också att man ser till att vi inte för en politik som i kommuner och landsting innebär att det blir en uträknad och uppenbar arbetslöshet inom de närmaste två åren. Det rör sig om, har jag sagt, ungefär 100 000 jobb, framför allt jobb som innehas av kvinnor. Det här är ju en medveten politik. Man kan med öppna ögon se att det sättet att spara leder till ökad arbetslöshet. Då är det fel sätt.

Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 35 i dess helhet, förutom att jag också yrkar bifall till reservation 8. Sedan hoppas jag att kammaren nu kommer att kvitta ut ordentligt mellan blocken. I går var det nämligen det förhållandet att det diffade fyra personer mellan blocken som förorsakade att det blev 161 röster mot 161. Så kvittningsmännen måste nu vara skärptare, och det hoppas jag att de är.

Herr talman! Jag yrkar bifall till Karl-Erik Perssons meningsyttring vad gäller mom. 9. Det innebär också att jag ansluter mig till vad som under gårdagens debatt framfördes om ett nej till ett tredje ytspår över Riddarholmen.
Herr talman! Med hänvisning till det jag i går framförde hemställer jag i enlighet med det utdelade särskilda yrkandet att riksdagen, bl.a. med anledning av min motion T43 yrkande 2, ger regeringen till känna vad utskottet anfört om stamvägnätets standard och utbyggnadstakt, med den ändringen att motorvägsbyggande på det olycksdrabbade och svårframkomliga avsnittet av

Herr talman! Riksdagen skall nu ta ställning till de två huvudalternativen i den ekonomiska politiken: -- Det ena alternativet är den s.k. tivolipakten, dvs. -- Det andra alternativet är det socialdemokratiska programmet för att bryta stagnationen, hävda arbetslinjen och få i gång Sveriges ekonomi så att vi kan skapa ökade resurser. 1. Jag vill börja med att slå fast att den borgerliga regeringen saknar en verkningsfull politik mot arbetslösheten. Aldrig tidigare i modern tid har arbetslösheten varit så hög, och aldrig tidigare har utsikterna på arbetsmarknaden varit så dystra.

Men detta räcker inte till för att Sverige skall komma ur den kris vi nu upplever på arbetsmarknaden. Det är den svaga efterfrågan från hemmamarknaden som är orsaken till att produktionen krymper och att arbetslösheten skjuter i höjden. Därför måste villkoren även för de företag som arbetar på den svenska marknaden förbättras. Detta vägrade regeringen inse när den lade fram kompletteringspropositionen. Men där har regeringen fått underkänt även av de borgerliga i utskottet, som enats med Ny demokrati om att sätta in en konsumtionsstimulans. Vad blev det då av alla uttalanden, allt förhandlande och alla rubriker? Jo, det bidde en tumme, en gest utan verklig betydelse för kampen mot arbetslösheten. Vem kan tro att sänkt moms på hotell, camping och inrikes resor kan sätta fart på ekonomin, när ni samtidigt gör det dyrare att bo i villa, radhus och hyreslägenhet? Hotelltjänsterna utgör 4 promille av den privata konsumtionen. Det bidde en tumme till Bert Hur tror ni att denna tumme skall kunna avhjälpa det som är huvudproblemet i svensk ekonomi -- den svaga inhemska efterfrågan? Konjunkturinstitutet visar i sin senaste rapport att produktionen kommer att sjunka i år, att vår produktion blir ca 20 miljarder kronor mindre i år än i fjol, att sysselsättningen försvagas och att den redan orimligt höga arbetslösheten fortsätter att öka. Det är således en mycket dyster bild som KI tecknar av den ekonomiska politik som de borgerliga här i riksdagen nu vill bedriva. Utöver en arbetslöshet på 7--8 % kommer 5--6 % att finnas i åtgärder, varför den totala arbetslösheten kommer att uppgå till 13--14 %. Vi arbetar som nation mer än 10 % under vår kapacitet. Hur kan ni vara nöjda med detta? Det borgerliga alternativet innebär att Sverige nu kommer att göra om det misstag som många europeiska länder gjorde under 80-talet, nämligen att fastna i en hög och bestående långtidsarbetslöshet, en hårdhänt utslagning från arbetslivet och ett omfattande bidragsberoende. Att Sverige verkligen är på väg att göra om misstaget bekräftas av regeringens egna prognoser för de kommande åren. Om man fortsätter denna politik fram till 1998, kommer den totala arbetslösheten att ligga kvar på orimligt höga 11 %. Ja, det är ingen spekulation från en kritisk opposition -- det är siffror som var och en kan läsa i regeringens egen proposition. Vi får vänja oss vid arbetslösheten, säger finansministerns närmaste man uppgivet i en tidningsintervju. Herr talman! Jag kan försäkra er om att vi socialdemokrater aldrig kommer att vänja oss vid arbetslösheten. Jag kan försäkra er om att vi alltid kommer att bekämpa arbetslösheten -- och vi kommer att bekämpa föreställningen om att man skall vänja sig vid arbetslösheten. Därför är det nödvändigt att den ekonomiska politiken får en ny inriktning. Vi vill formulera den inriktningen så här: -- För att värna sysselsättning och välfärd måste insatserna för att få i gång tillväxten överordnas andra ambitioner och krav. En prisstabilitet på god europeisk nivå är därvid ett viktigt medel för god tillväxt. Åtgärder måste sättas in nu. De måste utan fördröjning få effekt på hela samhällsekonomin -- på konsumtion, produktion, investeringar och sysselsättning. Den ekonomiska politiken skall ha en sådan kraft att den berör varje företagare och varje konsument. Det är nödvändigt att få till stånd en kraftig expansion i näringslivet. Det är nödvändigt för att klara sysselsättningen, för att få ner budgetunderskottet och för att hävda välfärden. Den i särklass bästa stimulansen för att få i gång tillväxten kommer från en sänkt ränta. Den stimulerar till investeringar både hos företag och hos hushåll, och den förstärker statsfinanserna. Därutöver behövs det en tillfällig finanspolitisk stimulans till konsumtion och produktion. Vi har därför föreslagit en sänkning av momsen med 5 procentenheter för att lätta på den åtstramning som nu pressar ner hushållens ekonomi. Vi vill också skjuta upp den planerade extra höjningen av boendekostnaderna med 3 miljarder till dess att fastighetsmarknaden har stabiliserats. Dessa åtgärder sammantagna kan bidra till en ökad framtidstro och till en högre aktivitet i näringslivet. Men för att säkerställa att vi snabbt kommer ur den nedåtgående spiralen vill vi också sätta in stimulanser på två andra områden, nämligen för en tidigareläggning av investeringar i näringslivet och för att tidigarelägga ersättningsrekrytering och nyanställningar. Vi är också övertygade om att den ekonomiska politiken på detta sätt måste inriktas på att samtidigt bekämpa arbetslösheten och inflationen. Genom att förhindra en forsatt snabb utslagning av produktionskapacitet och genom att tidigarelägga investeringar kan vi bekämpa arbetslösheten nu -- och vi kan minska risken för inflationsdrivande flaskhalsar längre fram. Jag vill därför uppmana de borgerliga att tänka efter en gång till innan besluten om den ekonomiska politiken fattas: Gör inte om Storbritanniens misstag från 80-talet, ett misstag som ledde både till hög arbetslöshet och till hög inflationsbenägenhet! Ambitionen måste tvärtom vara att alla som vill skall kunna arbeta och skapa nya resurser. En halvering av arbetslösheten är det viktigaste bidraget till sunda statsfinanser. Det innebär direkt, genom minskade ubetalningar och ökade skatteinbetalningar, en förbättring av statsfinanserna med 55--60 miljarder. Vi skall samtidigt ha en prisstabilitet på god europeisk nivå. Det ger oss som nation bästa förutsättningarna för bestående ekonomiska och sociala framsteg. Inser ni vilket slöseri det är med vårt lands viktigaste resurser, människors vilja och förmåga att arbeta och skapa nya resurser? Inser ni vilka tragedier det kommer att innebära för många människor? Ni riskerar att nu göra om misstaget från i fjol. Kommer ni ihåg hur ni talade om långsiktig politik och att väljarna skulle hålla ut? Minns ni hur det gick? Alla såg att den ekonomiska politiken inte skulle hålla, men det tog lång tid, alltför lång tid, innan ni erkände att den enda vägen var ett misslyckande. Det får inte ta lika lång tid att nu inse att det behövs en ny politik som effektivt kan bekämpa arbetslösheten. Det vore utmanande om regeringen skulle ligga och slappa i sommar, när arbetslösheten skjuter i höjden. Det vore lika utmanande om riksdagens finansutskott skulle försättas i passivitet under en period då den öppna arbetslösheten slår det ena dystra rekordet efter det andra. Jag vill därför deklarera att vi socialdemokrater -- vilken dag som helst i sommar -- är beredda att infinna oss i finansutskottet för att där förbereda de initiativ som måste tas i kampen mot arbetslösheten. Ju förr ni accepterar detta erbjudande, desto bättre. Varje dag som får gå i politisk passivitet är en förlorad dag, en förlorad dag för de arbetslösa och för Sveriges ekonomi. Låt oss hjälpas åt att sätta Sverige i arbete! Vi har inte råd med massarbetslöshet. Sverige har råd att arbeta.

Herr talman! Statens lånebehov nästa budgetår bedöms bli någonstans i storleksordningen 250 miljarder kronor. Om man slår ut det på personerna här i Sverige blir det mer än 2 300 kr per person och månad som skall lånas nästa budgetår. Gammal som ung -- alla lånar vi alltså 2 300 kr per månad. Så sent som 1998 bedöms underskottet i de totala offentliga finanserna bli 3,6 % av BNP. Förhoppningsvis har konjunkturen då vänt, så att vi är inne i en betydligt mera gynnsam fas. Men man behöver inte ha någon högre matematisk utbildning för att kunna bedöma att detta inte går ihop. Att spara sig ur krisen går inte, men vi måste spara där det går och samtidigt sätta fart på de välståndsskapande krafterna. Det är det enda sätt på vilket vi så småningom kan ta oss ur krisen. Då måste vi vara beredda att ta ytterligare krafttag och gå vidare för att få ner räntorna. Nästa gång blir det de heliga korna, var så säker. När vi i Ny demokrati har diskuterat vårt motförslag till kompletteringspropositionen med olika regeringspartier, har vi av företrädare för det ena partiet fått höra: Det här är ju jättebra, förutom den biten. Sedan har vi talat med företrädare för ett annat parti, och de har sagt: Det här är jättebra, förutom den biten -- och då har de menat en annan bit. Kvar blir inte så mycket. Jag tror att regeringspartierna nu måste samla sig, tänka till och göra någonting åt även de heliga korna. När vi i Ny demokrati den 22 april sade att budgetförstärkningen kommer att beslutas i den storleksordning som regeringen aviserat i kompletteringspropositionen, så var det noga övervägt. Det var också en chansning, eftersom vi inte visste om vi skulle få något tillbaka. Vi gjorde den bedömningen att det var det bästa för landet, och i stället för att sätta maximal press på regeringspartierna, med den politiska osäkerhet som följer, stödde vi propositionen. Jag tror att detta är rätt unikt för ett oppositionsparti, och det är också rätt sjyst mot regeringen. Vi hade ett bra läge för att sätta press på regeringen och därmed driva igenom saker -- var så säkra på att vi var medvetna om det! Vi har till vår glädje sett att räntorna har gått ned sedan dess, trots en tjurig riksbankschef, och allt har varit frid och fröjd i riksdagen. Sedan följde förhandlingar med regeringspartierna. Dessa fick också för första gången kallas förhandlingar, och så småningom kom vi överens. Vi brukar också komma överens när vi sätter oss ned och diskuterar. Jag tänker på riskkapital, fri radio, husläkare, m.m. I vår uppgörelse med regeringspartierna ingår en försämring för höginkomsttagare avseende grundavdraget. I tider som dessa måste alla dra sitt strå till stacken. För höginkomsttagare innebär uppgörelsen att de får ca 1 760 kr per år i ökad skatt i två år. I krisens Sverige finns det många som får göra betydligt större uppoffringar än höginkomsttagarna här får göra. Det handlar om signalpolitik och vad som upplevs som rättvist. Det är ju så att höginkomsttagare i regel klarar sig bättre genom lågkonjunkturen än låginkomsttagare. I uppgörelsen med regeringspartierna ingår också en uppgörelse om hur besparingarna i bostadssektorn skall ske. Det är ingen hemlighet att just denna del i uppgörelsen är den som vi är minst nöjda med. Vi har inte förmått skapa en majoritet för en annan, motsvarande besparing. Det är litet olyckligt, eftersom vi har många bra förslag. Det vi har lyckats uppnå är att besparingen läggs ut över tre år. Särskild hänsyn tas till bostäder av de senaste årgångarna, dvs. de med byggår 1988 och framåt, som har de högsta kostnaderna. Signalen till marknaden om att vi kunnat enas är också bra och bidrar till att hålla räntorna nere. Hushållens största utgifter, oavsett boendeform, är ju skatter och räntor. Nu när vi är flera partier än någonsin i riksdagen är det viktigt att också kommunikationen mellan partierna blir bättre än någonsin. Genom att komma överens tidigt i behandlingen av ärenden kan vi fortsätta på den inslagna vägen och skapa majoritet för viktiga beslut. Nu har vi tagit vårt ansvar för att nå samförståndsanda och skapa en majoritet i riksdagen. Det är nu dags för regeringssidan att ta sitt ansvar -- om man inom regeringen är intresserad. Ett tips till regeringen är att tidigt se till att få i gång en dialog med oss om nästa budget. Vi kan redan nu lova att vi om så sker skall göra vårt yttersta för att agera i samförståndsanda. Här har regeringen möjlighet att ta sitt ansvar och agera så att det gynnar landet. Ta vara på den chansen! Jag tror att det vore väldigt bra om partiöverläggningar kom i gång. Det skulle gagna det långsiktiga politiska arbetet. Den tid då man ägnade sig åt trams och vägrade prata med varandra var genant. Den tiden måste väl vara förbi nu -- men man kan aldrig vara säker. Vi har sett många exempel på att den personliga prestigen går före landets väl och ett fungerande arbete i riksdagen, så vi är långt ifrån säkra. Men vi har i samband med kompletteringspropositionen kommit en bit på väg. Nu måste vi se framåt. Av uppgörelsen mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna blev det inte så mycket kvar. Det förvånade mig litet att Allan Larsson pratade om en tumme, eftersom det är precis vad som är kvar av Socialdemokraternas uppgörelse med regeringen. Man har flytt ifrån överenskommelserna om pensionsåldern och bostadssubventionerna. Det är litet märkligt. Vi har också fått höra att uppgörelsen om turistmomsen inte var så mycket, men det ger 10 000 jobb, och det ger folk en billigare semester. Vi vill gärna göra mer och sänka tjänstemomsen. Det skulle ge jobb, riktiga jobb. Partiledaredebatten här i dag har visat att det inte är möjligt för regeringen att komma någon vart med Socialdemokraterna. När det dessutom snart vankas val blir det säkert ännu svårare. Socialdemokraterna orkar möjligen med en mycket urvattnad kompromiss, men knappast mer. Budgetunderskottet är så stort att det krävs besparingar. Vi har väntat under hela våren på att sådana skulle komma. Vad blev det av dem? Det blev inte ens en tumme. Det är litet synd, eftersom breda uppgörelser, som håller över flera mandatperioder, naturligtvis är det mest eftersträvansvärda. Av Socialdemokraternas ekonomiska politik, som man har dolt i det längsta, blev det som sagt bara skattehöjningar kvar. Om problemen kunde lösas med skattehöjningar skulle Socialdemokraterna ha löst landets problem för länge sedan. Budgetunderskottet kommer att vara fortsatt högt, och arbetslösheten kommer att nå nya höjder. Så allt är långt ifrån frid och fröjd. Det vittnar våra 34 reservationer och 13 särskilda yttranden om. Vi måste tydliggöra för oss själva och för omvärlden hur vi skall ta oss ur krisen. Vi har nått en bit på vägen, men vi måste gå vidare. Det vilar ett stort ansvar på regeringen. Ni måste visa att ni mäktar med att fatta nödvändiga beslut, som svider. Ni måste seriöst förhandla om era resp. hjärtefrågor, och ni måste vara beredda att bjuda till mera. Den ekonomiska politiken måste präglas av långsiktighet. I valrörelsen blev vi närmast idiotförklarade för vår ekonomiska politik och för förslaget om skattesänkningar och om 196 miljarder i besparingar på sex år. Nu är vi nästan där. Ju längre tid som går, desto mer visar det sig att vi hade och har rätt, på punkt efter punkt. Gott ledarskap borde vara adelsmärke för regering och riksdag. I detta ingår att, åtminstone i kristider, sänka partistöd, presstöd och organisationsstöd. Det skulle kunna ge 2,8 miljarder redan nästa budgetår. Vi måste ta i med hårdhandskarna mot politiska utnämningar. Fallskärmsavtalen i den offentliga sektorn skall tas bort. Denna typ av signaler är oerhört viktiga för att det skall skapas trovärdighet ute bland folk. Det kallas signalpolitik. Om vi inte sänker partistödet och är beredda att ta vår del kan vi inte heller motivera försämringar som drabbar folk. Det måste löna sig att arbeta, och det måste finnas incitament att höja effektiviteten i produktionen. Det är också det som är mest primärt för folk. De branscher där det i dag finns störst inslag av monopol eller oligopol är bygg och livsmedelsbranschen. Företagandet och de riktiga jobben måste sättas i centrum. Politiker kan skapa ett bra klimat för de välståndsskapande krafterna. Arbetslöshet beror på att det finns för få företag som ger jobb. Detta är viktigt att komma ihåg. Vi kan inte längre bara tala väl om ungdomarna. Nu måste vi göra något. Alla vet att ungdomsarbetslösheten är större än arbetslösheten i övrigt. Det borde vara tvärtom, även om vi givetvis önskar ha så låg arbetslöshet som möjligt. Vi kan inte acceptera att arbetslösheten är större bland unga människor än bland andra. Ett steg i rätt riktning vore att se över de arbetsrättsliga reglerna och förlänga provanställningstiden. Behovsprövade barnbidrag skulle enligt vår modell ge en besparing på 3 miljarder. En omläggning av trafikförsäkringen ger 1 miljard redan nästa budgetår och 6 miljarder budgetåret 1995/96. Definitionen av arbetsskada bör stramas upp ytterligare. Det blir 1 miljard till. Lönegarantin är föremål för omfattande bedrägerier. Detta borde man ha gjort något åt på direkten. Bidragsfusket måste stävjas. Kontrollen är så gott som obefintlig i dag, i förhållande till de mycket stora belopp som betalas ut. Biståndet: Sveriges långsiktiga biståndsmål bör vara 0,7 % av BNI. Det är den nivå som FN rekommenderar. I dagens kärva läge bör dock biståndet halveras till ca 0,5 % av BNI. Vi föreslår prioriteringar och en radikal omläggning av biståndets administration. Ett lägre bistånd i kronor räknat behöver inte betyda ett sämre bistånd. Det rör sig om 5,8 miljarder. Trots att flyktingpolitiken har debatterats livligt under den senaste tiden har det inte hänt så mycket. Det borde inte vara så svårt att begränsa anhöriginvandringen till att omfatta nära anhöriga samt att ändra reglerna för förnyade ansökningar. Det senare är utrett av Per-Erik Nilsson, som tidigare var JO. Flyktingpolitiken är gömd i en utredning som skall vara klar i mars 1995. Det är otroligt. Hemspråk och förläggningskostnader har vi pratat om förut. Våra förslag när det gäller detta ger tillsammans 2 miljarder redan budgetåret En rationaliseringskommission bör tillsättas, med uppgift att utreda och föreslå vilka verk och myndigheter som skall avvecklas och att i övrigt administrera avvecklingsverksamheten. Företagen och jobben: Små och medelstora företag har svårt att få krediter. Riksbankens penningpolitik har varit direkt förödande för företagsamheten i Sverige. Regeringen måste utnyttja sitt ägarinflytande för att trycka på riskkapitalbolagen, så att de fungerar som det var tänkt. Med anledning av den låga kronkursen och de väntade exportframgångarna bör Exportkreditnämnden få tillstånd att utfärda exportgarantier till ett belopp av 100 miljarder. Så gott som alla företag har en gång varit små. I ett skede då landet ropar efter idéer och åtgärder som kan främja den industriella tillväxten måste bättre förutsättningar skapas för enskilda uppfinnare och små innovationsföretag att ta fram och utveckla nya idéer och produkter som kan ge fler riktiga jobb i den sektor där vi som mest behöver nya jobb, nämligen i industrin. Skatter: Ny demokrati är ett skattesänkarparti. Det har pratats en del om skattehöjningar under de senaste dagarna. Det är riktigt. Det handlar om en tillfällig skattehöjning i två år. Men man måste se till en helhet, och då är vår linje klar, nämligen att skatterna skall sänkas. Men det går inte att i alla lägen utesluta att någon skatt någon gång måste höjas. Alltför höga skatter, som vi fortfarande i allra högsta grad har, belastar den krympande privata sektorn hårt. Detta i kombination med de stora transfereringarna och den alltför stora offentliga sektorn bidrar starkt till dagens kris. Som jag sade tidigare: om skattehöjningar hade varit mirakelmedicinen hade Sveriges problem varit lösta. Jag hoppas att regeringen, trots att mycket återstår att göra, får en angenäm sommar med gradvis sänkta räntor och i alla fall några små tecken i skyn på att vi är på väg åt rätt håll. Ta en ordentlig funderare på hur vi kan gå vidare! Läs vår budgetmotion en gång till i hängmattan, och kom igen i höst med bra förslag! Vi fortsätter gärna med samförståndsanda, under förutsättning att regeringen tar ett ökat ansvar och för en saklig diskussion med oss. Vi har tagit första steget till samförstånd. Nu ligger bollen hos er, men ni får räkna med att bjuda till litet tidigare nästa gång, om ni vill ha framgång i fortsättningen med den ekonomiska politiken. Som sagt: vid nästa budgetbehandling bör ni se till att tänka efter före. Då kan det nog fixa sig även nästa gång. Trevlig sommar! 69, 76 och 82, men självfallet står vi bakom alla våra reservationer.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Jag är född på 50-80 talet. Det var den tid då välfärden växte varje år. När vi fick TV hemma kunde jag varje år höra hur Hans Majestät Konungen vid riksdagens högtidliga öppnande konstaterade att tillståndet i riket var gott. Och det var det nog då. Men som ung ser man inte bara framstegen, utan också medaljens baksida. Jag ville inte tillbaka till det klassamhälle mina föräldrar föddes i, men jag ville inte heller bidra till att cementera de stela strukturer som socialdemokratin byggt upp. Som tur var behövde jag inte välja mellan dessa två alternativ. Jag kunde i stället välja den nya vänster som växte fram på 60-talet -- en ny vänster som stod för solidaritet men också för en vision om ökad frihet. Herr talman! Jag växte upp under rekordåren. Dagens ungdom tvingas växa upp i en tid av minskande förväntningar. När jag började jobba i riksdagen 1988 var arbetslösheten nästan obefintlig. Året efter hade den offentliga sektorn ett finansiellt sparande på 66 miljarder. Det rådde högkonjunktur. Sverige angavs som ett positivt exempel i internationell ekonomisk debatt. I dag är bilden den motsatta med en öppen arbetslöshet kring 7 % och galopperande underskott. Ekonomin uppfyller läroböckernas definition på depression. Sveriges statsfinanser är i ett sådant skick att italienska ekonomer tröstar sig med att man i Italien i varje fall inte har en sådan spagettiekonomi som i Sverige. Just nu rör sig Sverige bakåt med Bildt -- tillbaka mot de nivåer för trygghet och välfärd som var gängse på 60-talet. I sådana tider längtar människor efter en ny regering. Men det är ingen saklig debatt att påstå att alla problem beror på Bildt. För mig är det ingen trovärdig lösning att i praktiken längta tillbaka till Erlander, eller konstatera att Wigforss vann över Ohlin. Tiderna förändras, och med dem också förutsättningarna. Nya tider kräver nya lösningar. Man behöver inte välja mellan dagens högerradikalism och en socialdemokratisk reprispolitik -- ett slags vänsterkonservatism. Det finns en möjlighet att forma ett vänsterradikalt alternativ även på ekonomins område. Att ställa upp ett radikalt vänsteralternativ är nödvändigt, men det är inte nödvändigtvis lätt. Det innebär att man måste förena det som är kortsiktigt lämpligt med det som är långsiktigt uthålligt. En radikal vänster erkänner att det inte finns några ''kvickfix''-lösningar på Sveriges ekonomiska problem. Vi inser att vi lever i en alltmer internationaliserad värld. En radikal politik måste behandla väljarna som medvetna människor med förstånd att prioritera och välja. Det är få som egentligen tror på den röde tomten eller den blå fen. Visst kan man snabbt få ner arbetslösheten från dagens rekordnivå på i praktiken 12 %. Men det långsiktiga priset blir sannolikt högt. Jag påstår inte som Socialdemokraterna gjorde i januari att mitt parti har ett alternativ som kan få ner den öppna arbetslösheten till 3 %. Men jag påstår att vi har ett alternativ där arbetslösheten blir lägre än med den politik som regeringen för. Visst kan man som regeringen lova låga skatter och låg inflation, men priset för en sådan extrem EG anpassning i form av arbetslöshet och sociala konflikter blir alltför högt. Visst kan man som regeringen ge exportindustrin någon form av ekonomisk ''elterapi'' via sänkt energiskatt, slopad dubbelbeskattning, sänkta arbetsgivaravgifter, och flytande krona samt en allmänt företagsanpassad politik. Men om det sker till priset av en tvådelad ekonomi, där det går bra för exportindustrin men dåligt för svenskarna, då är priset för högt. Om skattesubventionerna finansieras med accelererande besparingar i kommunsektorn, då är priset för högt. Herr talman! Att fortsätta skära ner i kommunsektorn innebär ingen samhällsekonomisk vinst. Det innebär bara att man flyttar underskott från kommun och statsbudget till arbetslöshetskontot, arbetsmarknadsfonden. Det är att fylla hål med hål. Det innebär bara att man slår sönder arbetsmarknaden för kvinnorna. Sparvinsten är obefintlig men förlusten av vård, omsorg och utbildningskvalitet är oerhört stor. Därför säger vi att det måste bli stopp på de stora indragningarna. Vi måste stoppa utflödet från arbete till arbetslöshet. Därför kräver vi att det inrättas vad vi kallar en kommunakut för de mest utsatta kommunerna. Men den radikala vänstern säger samtidigt att den offentliga sektorn måste demokratiseras. Just nu demonstrerar folk för den offentliga sektorn. Herr talman! I min hemstad Uddevalla är vi hårt prövade. Vi har mist 4 000 industrijobb. Där slår man nu mot den kommunala sidan. Det folkpartistyrda landstinget lägger ner sjukhus. Men många inser att det inte går att fortsätta på den här linjen, t.o.m. Köpmannaföreningen i min hemstad inser det. Den stänger butikerna för att människor skall få tillfälle att protestera. Men man demonstrerar inte för byråkrati och köer utan för en förnyad och effektiv gemensam sektor. Herr talman! Jag erkänner att regeringen har rätt när man säger att Sverige har ett högt skatteuttag. Därför är de så viktigt att skatterna tas ut på ett rättvist sätt. Samtidigt vore det befriande om regeringssidan -- Tobisson -- vid dagens debatt kunde erkänna att hushållens finansiella sparande nu är för högt ur konjunktursynpunkt. Jag erkänner att budgetunderskotten är en realitet De måste bekämpas genom minskad arbetslöshet men också genom utgiftsreduceringar. Det behövs besparingar. Men besparingar t.ex. inom socialförsäkringssektorn eller på bostadssubventionerna förutsätter en aktiv fördelningspolitik. Och det är direkt uppseendeväckande att diskutera kostnadskrävande och ideologiskt bestämda reformer som vårdnadsbidrag samtidigt som underskotten växer. Att diskutera införandet av ett vårdnadsbidrag samtidigt som kommunerna avskedar kvinnorna är möjligen logiskt, men det är ett direkt slag mot jämställdheten. Jag inser att budgetunderskotten är så stora att de också kräver väsentliga inkomstförstärkningar -- i klartext innebär det skatteskärpningar. Att påstå något annat är att förlita sig till ideologiska föreställningar, eller möjligen mycket skakiga kalkyler från Lindbeck. Men det gör regeringen i Sverige och vidhåller sitt tal om strategiska skattesänkningar för kapital, sparande och företag. Praktiken visar att det enda som tar fart med den politiken är budgetunderskotten. Vi i Vänsterpartiet vet att det behövs en stark industri. En stark industri gynnas av stabila spelregler. Men ökade konflikter skapar inte stabila förhållanden. Därför är det improduktivt av regeringen att försöka slå sönder arbetsrätten. Jag vet att det är i industrin som flest jobb har gått förlorade. Därför föreslår Vänsterpartiet ett marginellt sysselsättningsstöd -- i den meningen att vi kan få ökad sysselsättning i industrin -- med nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 20 % för nyanställningar. Det kanske inte är många som har observerat det här förslaget, men det är ett kreativt och konstruktivt förslag. Vi föreslår att industrin får möjlighet till ett utbildningsstöd på 90 kr. i timmen för kompetenshöjande utbildning. Här går regeringen i motsatt riktning. Man sänker faktiskt det bidrag som utgår. I dag finns det 40 kr. plus en extra femtiolapp till industrin. Detta sänker man i praktiken från regeringssidan till 60 kr. per timme. Det är en felaktig politik. Den är skadlig för svensk industri. Vi får vara så odogmatiska från Vänsterns sida att vi går med på att ge ett direkt riktat stöd till industrin för att öka sysselsättningen i industrin. Angående finanspolitiken vågar jag som radikal vänsterpartist erkänna att regeringen har rätt -- här har fru Wibble rätt -- när den varnar för en lössläppt finanspolitik, t.ex. genom ofinansierade momssänkningar i syfte att sätta fart på efterfrågan. Om det vore som så att den offentliga sektorn, kommun och stat, hade ett positivt finansiellt sparande och hushållen ett negativt sparande, vore jag den förste att plädera för allmänna momssänkningar i en lågkonjunktur. Men nu är det ju inte så. Nu råder det motsatta förhållandet, att hushållen spar och offentlig sektor gör nedskärningar i brist på pengar. Vi i Vänsterpartiet säger: Höj inkomstskatten med 15 miljarder och fördela pengarna så att de som har mest får betala mest. Använd dessa pengar för att sänka momsen. Då är vi säkra på att en fördelningspolitiskt riktig omfördelning sker, en omfördelning som behövs som kompensation för Socialdemokraternas skattereform och borgarnas nedskärningar. Herr talman! När Allan Larsson redogör för de dåliga fördelningseffekterna som han har räknat fram, bör man påminna sig om att man, när utredningen gjordes, sade att detta slår lika fördelningspolitiskt snett som Socialdemokraternas skattereform, udda och jämnt kvitterat. Om man genomför den skatteväxling som vi föreslår, tror jag att det också leder till att folk med goda inkomster kommer att dra ned något på sitt sparande, medan människor som lever under knappa omständigheter kan öka sin konsumtion något. Då stimuleras efterfrågan, då säljer man mer och då skapas fler jobb. Jag ställer inte ut några löften här i dag om ett antal tusen nya jobb. Men jag är hundraprocentigt säker på att det blir fler jobb med den politiken jämfört med en skattesänkning för hotellvistelse. Herr talman! Det finns enstaka moment i detta betänkande som går i rätt riktning. Det gäller bl.a. Men det gäller framför allt mom. 75 och 76. Finansutskottet går i mom. 75 Vänsterpartiet delvis tillmötes när det gäller att slopa grundavdraget vid högre inkomster. Jag har personligen lagt ned ett stort jobb i denna fråga. Jag har tillämpat principen att det bästa inte får bli det godas fiende. Nu går utskottet oss delvis tillmötes. Man har valt en sämre metod för sänkt grundavdrag än den vi har drivit sedan 1990, men man har följt vår idé om sänkt grundavdrag vid högre inkomster. Det är något av ett ödets ironi att det är under borgerliga regeringar som vi i Vänsterpartiet har fått gehör för två av våra grundläggande skatteidéer: sänkt moms på mat hösten 1991 och minskat grundavdrag vid högre inkomster våren 1993. Detta är något ironiskt. I mom. 76 föreslår utskottet att riksdagen skall sänka momsen på resor. Den viktigaste delen i den s.k. turistmomsen är ju resemomsen. Men de flesta som reser är ju inte turister. De flesta resor är arbetsresor. Att sänka resemomsen ger inte många jobb, om ens några. Men det är en miljöpolitiskt riktig åtgärd. Det gynnar kollektivresandet. Ny demokrati har inget stort miljöengagemang, men i detta fall har särintresset faktiskt lyckats med att stärka miljöintresset. Det är en ej avsedd effekt, men det är bara att notera med tacksamhet. Detta visar att en radikal vänster kan påverka genom argument och folkopinion. Jag vet att våra yrkanden inte kommer att vinna majoritet vid dagens voteringar. Men vi kommer att fortsätta att bilda opinion genom en saklig argumentering för det vänsteralternativ som har redovisats i meningsyttringen till detta betänkande. Herr talman! Jag yrkar bifall till meningsyttringen under mom. 2, 6, 7, 74, 75, 77, 78 och 120. Jag skall överskrida min taletid med någon minut, men jag skall inte bli mer långrandig än tidigare talare. Men jag skall ändock försöka att sammanfatta de många punkter som här har tagits upp i anförandena. Herr talman! Jag har en huvudtes: det är dumt att fortsätta att skära ned kommunal konsumtion. Det blir bara fler arbetslösa. Man sparar inga pengar. Man flyttar bara underskott. Vår omsorg och skola blir sämre. En andra tes som jag har är att det i denna riksdag och i detta land behövs en radikal vänster. Det var den tredje vägens politik som ledde till dagens kris. Den enda vägen fördjupade krisen. Men det är inte heller någon idé att tillämpa något slags socialdemokratisk reprispolitik eller vänsterkonservatism. De två viktigaste problemen är arbetslösheten och budgetunderskottet. Lösningen kräver inkomstförstärkningar och besparingar. För att klara detta är det oerhört viktigt att driva en hård fördelningspolitik. Det är sedvanligt att avsluta med några frågor. Jag vill fråga Socialdemokraternas företrädare Allan Larsson var ni socialdemokrater egentligen står i frågan om den kommunala ekonomin. Allan Larsson talar om rundgången, men jag har läst Socialdemokraternas motion och jag kan inte förstå vad man egentligen tycker om det sparprogram som fru Wibble har presenterat. Jag kan inte läsa ut detta ur motionen. En kritik riktas från talarstolen. Men vad är Socialdemokraternas alternativ? Vi säger att kommunal konsumtion skall få öka med två procentenheter under 90-talet. Fru Wibble säger nej. Men vad säger Socialdemokraterna? Varför stöder inte regeringen våra förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för nyrekrytering inom industrin? Varför går ni inte på vår linje som innebär 90 kronor i utbildningsstöd för industriföretag. Min sista fråga till denna kammare gäller budgetunderskottet, som alla säger är gigantiskt. Samtidigt säger man från många håll med stolthet: Skattetrycket har minskat. Förr var det 57--58 % och nu är det 48 eller 47 %. Man är stolt. Men sedan förstår man inte varför det har blivit ett budgetunderskott. Varför inser ingen i denna kammare att det tör hända finns ett rakt samband mellan den sänkta skattekvoten och de växande budgetunderskotten. I det privata är jag lärare, herr talman. Mina grundskoleelever skulle tro att den som minskar sina inkomster med över 100 miljarder kanske får problem med budgetbalansen.
Herr talman! Jag lyssnar alltid på Lars Bäckströms inlägg här i riksdagen med stort intresse. Det är trevligt att han deltar i denna finansdebatt. Jag skall gärna svara på hans direkta fråga. Vår bedömning är att utrymmet för en kommunal konsumtion, med den politik som nu bedrivs, är utomordentligt begränsat. Därför lägger vi i vår politik tyngdpunkten på att vända utvecklingen. I år minskar produktionen med 20 miljarder. Det gör oss alla fattigare. Vi måste därför börja med att få i gång produktionen och få ned arbetslösheten. Då får vi också ökade resurser för gemensamma och enskilda behov. Det är därför tyngdpunkten i vår politik inte ligger i att fördela resurser som inte finns, utan i att få fram de resurser som behövs. Jag vill samtidigt, herr talman, göra ytterligare ett par reflektioner med anledning av Lars Bäckströms inlägg. Jag tycker att det var intressant att höra att Lars Bäckström nu, när de östliga förebilderna inte längre finns, tänker utveckla en ny syn på den ekonomiska politiken. Det var inte så mycket som vi fick klarhet om i dag, men jag hoppas att Lars Bäckström kommer tillbaka till riksdagen och låter oss få del av ljuset och sanningen, när han så småningom har funnit detta. På en punkt vill jag invända mot Lars Bäckströms resonemang och Vänsterpartiets påstående att den politik som denna regering för skulle vara en EG anpassning. Jag hävdar att det inte alls har med EG att göra. Det finns inte några som helst anledningar att föra en arbetslöshetspolitik i Sverige, därför att vi ansöker om medlemskap i EG. Inom EG är det tvärtom så, att Sverige uppfattas som intressant och attraktivt beroende på våra tidigare erfarenheter av att utveckla en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik. Jag kan nämna att EG-kommissionen för några veckor sedan gjorde ett uttalande där man klargjorde sin syn på arbetslösheten som en huvudfråga. I linje med den diskussion som vi från nordisk sida har fört med EG-parlamentet och med EG-kommissionen angavs också att man har som mål att under 90-talet halvera arbetslösheten. Det är intressant att man i Europa nu spänner krafterna för att komma till rätta med de problem som under 80-talet uppstod genom en felaktigt förd politik. Om Sverige skall bedriva EG-anpassning handlar det om att sätta upp ett minst lika ambitiöst mål. Problemet är att den svenska regeringen nu för en politik som gör att Sverige kommer att bli en randstat när det gäller kampen mot arbetslöshet. Detta är det olyckliga. Jag tror att Lars Bäckström skulle gagna debatten genom att skilja på vad som är innebörden i politiken i EG och i Sverige.
Herr talman! Ja, vi skall skilja på Europa och EG. Jag använde formuleringen ''en extrem EG anpassning''. Den politik som regeringen för är inte påtvingad av EG. EG kräver den inte. Vi har en regering, som försöker vara mer katolsk än påven. Man försöker frivilligt anpassa sig och visa att man är bäst i klassen. Men det är inte alltid bäst att vara bäst i den klassen. Det är riktigt att det finns krafter inom EG, t.ex. inom EG-parlamentet, som kritiserar Maastrichtfördraget. Mettenrapporten som antogs av EG-parlamentet innehåller en hård kritik mot de konvergenskriterier som sattes upp i Maastricht. Men denna regering är mer katolsk än Maastricht. Det kritiserar jag. Regeringen gör sig själv en otjänst, när den försöker föra in Sverige i EG på detta sätt. Däri har Allan Larsson rätt. Allan Larsson har också rätt, när han säger att man skall fördela de resurser som man har. Då säger jag att det inte är välbetänkt att föra över pengar från offentlig ekonomi till privata hushåll ofinansierat, när man har stora underskott. Dessa pengar kan lika gärna, t.ex. ganska troligt, länkas av i ett ökat hushållssparande, som redan är onödigt stort. Det är riktigt, Allan Larsson, att jag har omprövat ståndpunkter i mina dagar. Jag har aldrig varit anhängare av östekonomierna. En sak har jag ibland sagt, nämligen att jag velat ha mer jämlikhet och velat gå fortare fram än Socialdemokraterna. Men i dagens ekonomiska debatt vill jag inte gå fortare fram på den väg som Socialdemokraterna anvisar. Jag vill ha en annan väg. Ibland har jag tyckt att mitt parti har kommit med överbud, Allan Larsson. Men tro mig; jag är oerhört uppriktig i dag. Nu tycker jag att ni står för överbuden. Men jag tror att vi skall kunna komma överens i framtiden. Vi har omprövat vår ståndpunkt. Det finns människor hos oss som har drivit en linje, som har försvårat diskussionerna mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag tillhör inte dem. Min förhoppning är att vi efter nästa val skall kunna tillsammans utforma en majoritet. Utan oss är ni hänvisade till hoppet om egen majoritet, vilket ni själva knappast torde räkna med. Då måste ni lyssna på radikala vänsterpartister som jag, som t.o.m. tar hänsyn till statsfinanserna och säger att en lössläppt finanspolitik kanske inte är så välbetänkt just nu.
Herr talman! Det var intressant att höra att Lars Bäckström inte vill gå fortare fram än vi socialdemokrater. Vårt alternativ handlar framför allt om två saker: att få bryta nedgången i produktionen och vända den till en ökning av resurserna som räcker för enskilda och gemensamma behov. Det är riktigt, Lars Bäckström, att vi har högre ambitioner än Vänsterpartiet och regeringen har. Vi tror att det är bra för Sverige och Sveriges folk att vi använder den väldiga kapacitet som landet har för att producera i stället för att betala ut bidrag till arbetslösa. Det är också riktigt att vi har höga ambitioner när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Det har vi angivit, och vi skäms inte för det. Vi är stolta över att vi vill gå snabbare fram än både regeringen och
Herr talman! Jag har arbetat i riksdagen bara sedan 1988, men jag har länge ägnat mig åt politik, och jag blir inte imponerad av enkla skolvalsknep som att säga att vi socialdemokrater har högre ambitioner än ni i Vänsterpartiet när det gäller arbetslösheten. Allan Larsson må förstå att det inte var det jag menade. Jag tycker att ni för en inte oansvarig men alltför lössläppt finanspolitik. Hushållen har ett högt finansiellt sparande. Då är det inte rimligt att öka underskottet i statsfinanserna och bara föra över det på chans till hushållen och se vad som händer. I vårt parti säger vi: Finansiera momssänkningarna. Ni hävdar ju: Bara man sänker skatten, kan man få fart. Men det var vad Moderaterna sade 1991. Det är en alltför stor chansning att tillgripa ofinansierade momssänkningar. Vi säger: Låt bli att dra in pengar från kommunsektorn. I era handlingar och motioner kan man inte utläsa vad ni anser om kommunsektorn. Ni håller vackra tal om att man inte skall tillämpa rundgång i kommunsektorn, men ni anvisar inga pengar till kommunsektorn. Jag tycker att man, om man driver en linje, skall anvisa medel för att finansiera det hela. Men jag vill inte skapa ett ännu större budgetunderskott. Vi har inte råd med flera chansningar. Ni förlitar er på dynamiska effekter med er politik. Så sade ni beträffande skatteomläggningen. Det skulle ordna sig med dynamiska effekter, om inte pengarna räckte till. Men det fungerade inte, och varför skulle det fungera denna gång? Jag kanske inte är så radikal. Jag kanske är gammaldags. Men jag tycker att debet och kredit skall gå ihop, särskilt när underskottet är så stort som det nu är. Därför finansierar vi vår politik. Då kan ni bjuda över oss. När regeringen säger 100 miljarder kronor till infrastrukturen, säger ni 200 miljarder. Ni finansierar med tillväxten. Men om tillväxten uteblir, Allan Larsson, hur skall ni då klara det? Vi vill faktiskt driva en mer ansvarsfull ekonomisk politik, och vi säger därför: Låt bli att göra neddragningar i kommunsektorn. Tänk om Allan Larsson kunde säga i denna debatt att Vänsterpartiet skall försvara kommunsektorn under 1990-talet mot de neddragningar som regeringen planerar och anvisa pengar för detta. Det vore befriande. Men våra ambitioner när det gäller att bekämpa arbetslösheten och att driva fördelningspolitik tror jag faktiskt är lika stora som regeringens. När det gäller fördelningspolitiken torde vi ha större ambitioner än Socialdemokraterna. Det visar praktiken.

Herr talman! Trots problemen med de offentliga finanserna är Sverige ändå ett rikt land. Möjligheterna överträffar faktiskt problemen. Alla har vi därför ett ansvar för att skapa optimism och framtidstro i vårt samhälle. Nu tänds det också allt fler ljus, och de positiva signalerna för svensk ekonomi blir allt fler. Företag planerar investeringar och hemtagning av industriproduktion. Exporten ökar och industriföretagens lönsamhet förbättras.

Nyss sjönk också räntorna.

Men jag fann ingenting. Även om det finns problem i politiken måste vi, oavsett positioner och även i regeringsställning, orka att lyfta fram såsom något positivt det som ändå sker i Sverige. Vi måste ta vara på utvecklingsmöjligheterna, de fina signalerna, och inte bara lyfta fram det dystra. Det är beklämmande att en sådan politiker som Allan Larsson aldrig förmår lyfta sig över dysterheten och problemen. Politiken behöver optimister. Politiken behöver dem som skapar framtidstro. Politiken behöver mindre av dysterkvistar och mer av opitimister. Om Hans Gustafsson hade hållit det socialdemokratiska inledningsanförandet i denna debatt, är jag övertygad om att vi hade fått se mer av visioner, optimism och framtidstro. Jag tror att det är det som behöver skapas oavsett vilken position vi har. Herr talman! Finansutskottet ställer sig bakom de mål och den inriktning av den ekonomiska politiken som regeringen har föreslagit. Det gäller både på kort och på lång sikt. Det övergripande målet för den ekonomiska politiken är att man genom en god tillväxt skall bygga en långsiktigt stabil grund för välfärden och för sysselsättningen. Det innebär också att den ekonomiska politiken skall präglas av ansvar för kommande generationer. Vi måste skapa ett bra företagsklimat, och vi måste ge företagen svängrum och låta fler företag känna att vi är på rätt väg. Vi måste skapa investeringsvilja för att kunna bekämpa arbetslösheten. Långtidsarbetslösheten är för många människor kanske det mest allvarliga. Därför måste i första hand den förhindras. Genom kraftfulla insatser skall vi vidta åtgärder för att ge ungdomar arbete eller utbildning. Vi skall bibehålla en låg inflation. Jag noterade att Allan Larsson sade att vi skall ha prisstabilitet på god europeisk nivå. Men han sade aldrig vilken nivå det är. Jag vill fråga honom: Har vi för låg inflation i Sverige, eller har Allan Larsson andra mått i fråga om inflationen? Vi måste minska underskottet i de offentliga finanserna genom olika budgetförstärkningar och vidta åtgärder som främjar både en uthållig ekonomisk tillväxt och en sund ekonomisk utveckling. På det sättet kan vi medverka till att skapa låga räntor i vårt samhälle. En låg bestående inflationstakt skapar faktiskt förutsättningar för lägre räntor och en rättvis fördelningspolitik. Visst vill vi främja sparande och hushållning i stället för slösande och misshushållning. Alltför länge har kortsiktigt ekonomiskt tänkande gått ut över miljön och naturresurserna. Nu måste balansen mellan ekonomi och ekologi säkras. Med en offensiv miljöpolitik kan vi åstadkomma en uthållig ekonomisk utveckling. Även tidigare talare i partiledardebatten var inne på detta tema, och jag skall därför inte vidareutveckla detta mer än så. Det är också nödvändigt att den ekonomiska politiken tar till vara utvecklingskraften i Sveriges alla regioner. Oavsett om det är stadsbygd eller landsbygd, norr eller söder, måste vi skapa likvärdiga förutsättningar för arbete, utbildning, företagande, kommunikationer, välfärd, osv. Den ekonomisk-politiska linje som regeringen och regeringspartierna har stakat ut har varit trovärdig och redan gett många positiva resultat, bl.a. sänkta räntor. Riksbanken har kunnat sänka marginalräntan, vilket har inneburit en välkommen räntesänkning i stort. Andra talare kommer säkert senare i debatten att utveckla detta. De korta räntorna har gått ned. Sänkningarna har också haft genomslagskraft på de långa räntorna och bostadslåneräntorna. Det visar att vi på flera sätt är på rätt väg. Lägre räntor stimulerar till nya investeringar, vilket innebär ökad tillväxt, nya arbetstillfällen och billigare bostadslån. Herr talman! Genom en rad olika åtgärder bygger vi nu grundfundamenten för ett konkurrenskraftigt Sverige inför 2000-talet. Genom en rad tillväxtskapande åtgärder stärker vi näringslivets konkurrenskraft. Vi gör betydande satsningar på nya vägar, järnvägar, kommunikationer och telekommunikationer. Antalet utbildningsplatser inom såväl gymnasieskola som universitet och högskolor utökas mycket kraftigt. Forskningen har fått ökade resurser. En allmän stärkt kompetens förser vår viktigaste resurs, det mänskliga kapitalet, med goda kunskaper för att Sverige fortsättningsvis skall vara en framgångsrik välfärdsnation. Det är vår förmåga att ta till vara och utveckla människors kunskap och kompetens som kommer att bli avgörande för landets konkurrenskraft. Nu investerar vi i kompetens och bättre konkurrenskraft. Den allvarligaste konsekvensen av dagens lågkonjunktur är utan tvivel den höga arbetslösheten. Därför görs också omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser för att ge människor arbete eller utbildning i stället för kontantbidrag. Regeringen har valt arbetslinjen. Tillsammans med de åtgärder som föreslogs i budgetpropositionen i januari kan 400 000 människor erbjudas arbete eller utbildning i vårt land. Unga människor, som är på väg ut i sitt yrkesverksamma liv, har i dag tyvärr svårt att finna en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Därför är det riktigt att arbetsmarknadspolitiken inriktas på att prioritera bekämpningen av ungdomsarbetslösheten. Ungdomspraktikplatserna, som infördes för ett år sedan, har haft stora framgångar. Finansutskottets majoritet har därför ställt sig bakom regeringens förslag om fortsatt och utökad ungdomspraktik. Socialdemokraterna ställer sig dess värre vid sidan av och förespråkar åtgärder som gör att färre ungdomar får del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Därför måste jag fråga

Herr talman! Först skulle jag vilja tacka Per-Ola Eriksson för en sak. Det är grundavdraget. Jag sade förut att det nästan är ironi att det är under en borgerlig regering som man kan få visst gehör för vissa grundläggande skatteidéer från Vänsterpartiet, men så är det. Även om ni anammade den här idén som vi har drivit väldigt länge, har ni inte utfört den så väl. Men det är inte att begära, när man inte riktigt kände grundidén från början. Jag skall försöka fortsätta att driva denna fråga, så får vi en ännu bättre teknisk utformning av den. Ni har faktiskt skärpt marginalskatterna onödigt mycket i ganska måttliga inkomstlägen, och ni har fått in ganska litet pengar. Per-Ola Eriksson, det är viktigt att bedriva fördelningspolitik. Det vet jag och jag tror mig veta att Per-Ola Eriksson tycker att det är mycket viktigt. Men ni har ju nu sänkt a-kassan, och det kanske kostar den genomsnittlige kassamedlemmen 1 500 kr i månaden. Det man nu så att säga tar tillbaka i fördelningspolitik kanske kostar den som har 250 000 i inkomst 150 kr i månaden. Skillnaden är inte bra. Vi gick emot sänkningen av a-kassan. Vårt förslag till slopat grundavdrag hade höjt kostnaden för personen med 250 000 kr i inkomst med kanske 450 kr i månaden. Det hade i alla fall varit en något bättre profil. Vi hade andra förslag också, men det är inte att begära att man skall få igenom höjd marginalskatt för höginkomsttagarna med en moderat skatteminister. Det är inte att räkna med. Men ni kunde ju ha valt vår metod och fått in 450 kr i månaden mer från de högre inkomstgrupperna. Det hade gett 7 miljarder. Om man hade fått in de 7 miljarderna hade man inte behövt göra neddragningen av a-kassan. Det hade varit jättebra fördelningspolitik. Men man kan inte nå ända fram med den här regeringen, frågan är om man kan nå ända fram ens när vi tillsammans med socialdemokraterna skall bilda majoritet i kammaren vid voteringarna efter nästa val.

Men vi får väl diskutera frågan mer.

Herr talman! Jag lyssnar alltid med stort intresse när Lars Bäckström debatterar i kammaren. Jag har gjort det särskilt mycket i dag, eftersom vi har funnit att Lars Bäckström hellre litar på den här regeringskonstellationen än på Socialdemokraterna. Vi tycks på punkt efter punkt driva en bättre politik än Socialdemokraterna. Det har vi vetat om. Men det är också bra att fler än vi från regeringspartierna säger det. Jag vet att Lars Bäckström själv har arbetat mycket med frågan om grundavdragen. Det är många andra som också har lagt fram förslag i den här riktningen. Jag vet inte vem som har upphovsmannarätten till förslaget. Det kanske inte är så intressant i det här sammanhanget. Det var en modell som man kan använda för att visa att man behåller skattereformen. Grundvalen i skattereformen förändras inte, men människor med inkomster över brytpunkten kan på det här sättet få bära en större del av de bördor som ändå måste bäras. Det är väldigt viktigt att grundvalen i skattereformen ligger fast. Varför vi har valt grundavdraget? Det är ganska enkelt. I samband med krisuppgörelsen började vi ändra i det, och sedan var det bara att vandra vidare med den modellen. Jag tror inte på det här med att starta en kommunakut, som Lars Bäckström talade om i sitt inledningsanförande. Vi skall vara medvetna om att den kommunala sektorn har växt ganska kraftigt. Under 1970 och 1980-talet har det varit en betydande expansion inom den kommunala sektorn. Tänk om det hade varit en lika kraftig expansion inom den privata sektorn, inom näringslivet. Tänk om vi hade haft lika stor effektivitet och produktivitetsökning där. Det skulle faktiskt ha behövts. Jag erinrar mig att man från Vänsterpartiets håll tidigare har kritiserat akutmottagningar av skilda slag. Då har det gällt det privata näringslivet. Nu gäller det att rädda sysselsättningen, och nu vill Vänsterpartiet ha en kommunakut. Jag tror faktiskt att det vore bättre med en akutmottagning för att skapa ett bra näringsliv, i stället för en kommunakut. Lars Bäckström får tänka om på den punkten och ägna tiden åt att argumentera för någonting mer produktivt än en kommunakut.
Herr talman! Angående grundavdraget säger Per Ola Eriksson att man kan tvista om upphovsmannarätten och sådant. Det kan man egentligen inte. Jag vet hur det ligger till med det. Jag är så oerhört blygsam att jag inte vill ta upp mer om det nu. Det har sagts mycket om det tidigare. Vi vill inte ha någon kommunakut. Det är inte bra att ha en kommunakut. Tvärtom är det dåligt att behöva ha en sådan. Anledningen till att vi behöver en kommunakut just nu är att regeringen drar in pengar från kommunerna, man skall begränsa den kommunala konsumtionen under 90-talet. Det kommunala besparingsprogrammet är ett kommunalt dräneringsprogram. Man skall dränera kommunerna på pengar. Om man låter bli det, behövs ingen kommunakut. Låt kommunerna vara i fred under 90-talet. Ni skapar bara arbetslöshet, ni sparar inga pengar. Låt oss gemensamt diskutera hur vi skall kunna spara på transfereringssystemen. Det är nämligen dessa som gjorde att vi fick budgetunderskott. Det är felaktigt, Per-Ola Eriksson, att kommunernas konsumtion ökade under 80-talet. Det gjorde den inte alls. Det är oerhört lätt att kontrollera denna uppgift. Vi säger därför: Låt bli att göra denna indragning i kommunsektorn. Då kan vi kanske klara sysselsättningen under 90-talet. Gör ni som ni vill, kommer vi inte att klara sysselsättningen. Vi kommer att ta bort 40 000--50 000 arbetstillfällen från kommunsektorn, som lök på laxen efter det att vi förlorat över 200 000 arbetstillfällen i industrin. Vi vet att det kommer att ta oerhört lång tid innan man kan återställa sysselsättningsnivån i industrin. Er politik är ingen arbetslöshetspolitik. Ni är bra på en sak just nu, och det är att ni försöker få en budgetbalans. Där är ni bra, men ni är oerhört dåliga på sysselsättnings och fördelningspolitik. Där är Socialdemokraternas Allan Larsson mycket bättre. Där finns en samsyn med oss, men det finns ingen samsyn när det gäller er dåliga politik för att bekämpa arbetslösheten. Varför gör ni inte, Per Ola Eriksson, som vi har föreslagit, nämligen att stärka industrin med att sänka arbetsgivaravgifterna vid nyanställningar? Det är nyanställningar vi behöver stimulera i industrin, inte ge generella subventioner till industrin.
Herr talman! Jag ställer upp på resonemanget att vi måste spara på transfereringssystemen. Det är precis vad vi gör. Vi har startat ett omfattande arbete, och vi har redan fattat beslut. Jag är inte säker på att Vänsterpartiet i alla stycken har ställt upp när det har kommit till kritan. Det har ibland varit en läpparnas bekännelse. Jag skall gå tillbaka till urkunden, de beslut som vi har fattat, och se hur Lars Bäckström har röstat i olika sammanhang. Det skall vi med spänt intresse följa också i framtiden, eftersom vi kommer att vandra vidare på den här vägen. Problemet med kommunerna är inte att vi har för litet folk inom den kommunala sektorn. Problemet i svensk ekonomi är att vi har få privata företag, företag inom den konkurrensutsatta sektorn. Där måste vi stimulera tillväxten. Det gör vi med att minska och ta bort tillväxthämmande skatter och avgifter. Nu ställer Lars Bäckström begreppen ibland på sin kant. Det är inte alltid möjligt att följa med i alla svängningar från Vänsterpartiet i denna nyorientering. Det gläder mig att Lars Bäckström vill ha lägre arbetsgivaravgifter. Det har inte alltid varit det recept som Vänsterpartiet har förordat i näringspolitiska och ekonomisk-politiska sammanhang. Jag vet inte om Lars Bäckström kommer ihåg det, men vi har faktiskt fattat ett beslut här i riksdagen om att sänka arbetsgivaravgifterna för att bereda människor möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och för att stärka den konkurrensutsatta sektorn. Det har varit viktiga beslut. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att Lars Bäckström tycker att sådan inriktning har varit bra. Däremot vill jag bestämt protestera mot Lars Bäckströms påstående att Allan Larsson och Socialdemokraterna skulle föra en bättre fördelningspolitik. I spåren av 1980-talet ser vi hur snett det var. Nu måste vi rätta till det. 1980-talets spekulations och inflationsekonomi var förödande. Det måste vi komma till rätta med. Det inser säkert Lars Bäckström. När han har funderat färdigt kommer han säkert fram till att vi är inne på rätt väg och att detta är den medicin som Lars Bäckström också vill ha.
Herr talman! Per-Ola Eriksson efterlyste mer optimism. Jag är till min natur en optimistisk person. Jag försökte ta fasta på det positiva i svensk ekonomi, att exporten går bra och att den kommer att gå bra de närmaste åren. Det hänger samman med utvecklingen av kronans kurs, där det visserligen var ett misslyckande i höstas, med förbättrad produktivitet och med de stabiliseringsavtal som träffades och som förlängs i den nuvarande avtalsrörelsen. Allt det där är väldigt bra. Per-Ola Eriksson kanske var upptagen med annat när jag talade om det. Det kan jag ha förståelse för. Men jag hänvisar till protokollet, där Per-Ola Eriksson kan ta del av det. Problemet är att det här inte räcker. Det räcker inte med att vi får en snabb uppgång i exportindustrin. Vi får en delad ekonomi där det går bra för en smal sektor och dåligt för resten. Det är problemet. Hur kan ni slå er till ro? Hur kan ni slå er för bröstet? Arbetslösheten är nästan 8 %, och den kommer att stiga vecka för vecka. Den blir högre i höst än förra hösten. Den blir högre till vintern än den gångna vintern. Hur kan Per-Ola Eriksson försöka föra det åt sidan? Det har tidigare i dag citerats ur Aftonbladet. Carl Bildt gjorde det flitigt, men han missade gårdagens tidning. Där tar man upp landets ekonomiska problem och krisen på arbetsmarknaden, som blir värre. Det står att riksdagen måste arbeta och göra någonting åt saken. Hur kan Per-Ola Eriksson stå här och slå sig för bröstet inför de problem som är så uppenbara, som varenda läsare kan ta del av och som människor upplever i sin vardag? Arbetslösheten växer och produktionen krymper i år. Skall vi inte göra någonting åt det? Det här är problemet. Därför vill jag fråga Per-Ola Eriksson om avsikten verkligen är att finansutskottet skall försättas i passivitet under hela sommaren och halva hösten. Skall vi inte engagera oss för att lösa problemen? Tänker Per-Ola Eriksson inte ta några som helst initiativ när det gäller att komma ur det elände som arbetslösheten är? Det är arbetslösheten och den sjunkande produktionen som gör att statsfinanserna försämras. Förklara för oss, Per-Ola Eriksson, varför vi innevarande budgetår behöver låna 250 miljarder och inte 100 miljarder, som Per-Ola Eriksson för ett år sedan gick i god för. Låt oss få svar på de frågorna.
Herr talman! Jag börjar med att ta upp detta med optimism. Allan Larsson sade att han var optimist till sin natur, en optimistisk person. Då tillhör jag nog de få här i samhället som inte har upptäckt det. Jag brukar följa Allan Larssons agerande ganska noga. Han brukar bara se till problemen och sällan framhålla de positiva möjligheter som ändå finns i vårt samhälle. Det är viktigt att vi här i kammaren medverkar till att ingjuta mod, optimism och framtidstro hos människor. Vi har en svår ekonomisk situation i landet. Och det är här i riksdagen som vi skall skapa förutsättningar. Jag vill påstå att vi faktiskt gör det på många håll. Vi har inte slagit oss till ro och accepterat den höga arbetslösheten. Vi gör satsningar. I dag skall vi om en stund vi votera om ett omfattande arbetsmarknadspolitiskt program. Vi har också tidigare vidtagit åtgärder. Vi kommer att satsa närmare 50 miljarder kronor på insatser mot arbetslösheten, varav nära 30 miljarder kronor kommer att satsas på direkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Socialdemokraternas och fackets order. Vi har inrättat extra utbildningsplatser inom det reguljära utbildningssystemet och nya utbildningsplatser inom högskolor och universitet och vi har infört företagsutbildning. Dessutom har vi fattat en rad strategiska beslut för att förbättra konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Till hösten skall kammaren fatta beslut om en ordentlig företagsskattereform för de mindre företagen. Denna företagsskattereform ger egenföretagarna, hantverkarna, handelsbolagen och tusentals småföretag här i landet bättre konkurrensvillkor. Detta är en grupp av näringslivet som glömdes bort under Allan Larssons tid i regeringsställning. På det här sättet bygger vi ett stabilare Sverige, där vi -- inte på ett konstlat sätt -- skapar naturliga förutsättningar för att få nya arbetstillfällen runt om i landet och för att få ny produktion. Riskkapitalförsörjningen skall stimuleras. Det blir bättre resurser för innovatörer osv. Finansutskottet har alltid beredskap, om det skulle visa sig att vi har för få sammanträden. Finansutskottet har både politisk och organisatorisk beredskap att sammanträda närhelst det skulle behövas. För dagen ser jag inte att det behövs några sammanträden. Men Allan Larsson vet att han är välkommen den dag då vi kallar till ett sammanträde.
Herr talman! Det är inte sammanträden som jag efterlyser. Det är åtgärder mot arbetslösheten. Per Ola Eriksson räknade upp ett antal åtgärder. Men läs då vad Konjunkturinstitutet sade i sin rappot förra veckan: även om dessa åtgärder genomförs, kommer sysselsättningssituationen att bli sämre nästa år än i år. Läget i år är ju sämmre än under förra året. Förra året var sämre än något tidigare år. Det är ju det som är problemet. Det är inte sammanträden, utan det är handling som behövs, en ny vilja hos regeringen att göra någonting rejält mot arbetslösheten. Per-Ola Eriksson varken förklarade eller gav besked angående den fråga som jag ställde. Det är rimligt att utskottets ordförande, som har ett särskilt ansvar för majoritetens politik, ger oss besked. Förklara för riksdagen varför statens lånebehov blir 250 miljarder under innevarande år och inte de 100 miljarder som Per-Ola Eriksson för ett år sedan gick i god för! Assar Lindbecks uppfattning om att arbetslösheten är huvudproblemet, och att det är den svaga hemmamarknadsefterfrågan som är orsaken till arbetslösheten och till att vi inte kommer ur den nedgång i produktionen som nu sker under detta år? Delar Per-Ola Eriksson också uppfattningen att det är produktionsutvecklingen och inte arbetslösheten som är förklaringen till det väldiga budgetunderskottet? Och i så fall, varför gör ni ingenting åt det?
Herr talman! Situationen i Sverige i dag är unik, tycker jag. Mitt under en ganska svår lågkonjunktur ökar faktiskt exporten mycket kraftigt. Detta ger inte omedelbart utslag i nya arbetstillfällen, men vi bygger ett stabilare, robustare och konkurrenskraftigare Sverige för att möta återstoden av 1990-talet. Jag är övertygad om att vi, kanske tidigare än vad Allan Larsson tror, kommer att få se en vändning i mycket positiv riktning när det gäller arbetslöshetssiffrorna. När man går in i en lågkonjunktur, blir inte den omedelbara effekten en ökad arbetslöshet. På samma sätt förhåller det sig när konjunkturen vänder. Det ger inte någon omedelbar effekt på sysselsättningen. Men jag är övertygad om att vi har laddat ordentligt för att kunna möta framtiden. Dess värre har vi ett tungt arv att bära från tidigare. En av orsaken -- som svar på Allan Larssons fråga om Assar Lindbeck -- till dagens problem är ju faktiskt den tappade konkurrenskraften i svenskt näringsliv under 1980-talet och kanske också tidigare. Vi har alltför länge lånat oss tid. Vi har köpt oss tid och devalverat oss ur problemen. Nu går det inte att göra så längre. Vi måste själva bygga för framtiden. När det gäller lånebehovet, budgetunderskottet osv. finns det en rad naturliga förklaringar, Allan Larsson. Först och främst måste Allan Larsson bestämma sig på en punkt. Han måste bestämma sig för om budgetunderskottet nu är för högt eller för lågt. Om man skall tolka ert resonemang i er motion, får man den uppfattningen att budgetunderskottet nu har varit för lågt. Ni lägger ju fram förslag -- t.ex. förslaget om en generell momssänkning -- som innebär att budgetunderskottet ökas. Tidigare har ni kritiserat budgetunderskottet, men nu verkar inte detta längre att vara ett problem. Nu har vi ett lånebehov som har ett samband med de andra åtgärderna och också en direkt koppling till arvet från 1980-talet. Herr talman! Eftersom detta kanske är min sista replik i dag, vill jag passa på tillfället att önska kammarens ledamöter, talmännen och personalen en glad, skön, solig och varm sommar.

Herr talman! Det största och viktigaste ärendet under riksmötet står nu inför sitt avgörande. Det är då litet egendomligt att vi som förberett detta i finansutskottet inte tillåts framträda ens i en förmatch till de stora elefanternas dans. Det vet ju alla att en evakueringsmatch bör ta slut snabbt, så att man får stänga etablissemanget och kan gå hem. Finansutskottets ordförande har redogjort för tillkomsten av det betänkande som nu föreligger. Finansministern kommer senare att redovisa regeringens ekonomisk-politiska strategi. Själv kan jag därmed begränsa mig till vissa ämnen, som vi moderater fäster stort avseende vid. Det är väl då bäst att ta det obehagliga först. Det pris som fått betalas för att regeringen skall få stöd för både sin aktuella ekonomiska politik och det långsiktiga saneringsprogrammet är sänkt turistmoms och höjd inkomstskatt. Jag har nog större svårigheter än finansutskottets orförande att svälja dessa avsteg från regeringens förslag. Jag blir inte gladare av att inhösta beröm från Bland nu möjliga skattesänkningar är sådana som ger sänkta priser på hotellrum och kollektivtransporter knappast de mest angelägna. Men framför allt är det beklagligt -- och överraskande -- när vi moderater lyckades motstå de propåer om höjd inkomstskatt som förekommit även inom andra regeringspartier, att det då skulle bli Ny demokrati som drev igenom en sådan skärpning. Resultatet blir höjd marginalskatt för medelinkomsttagare och en med 1 700 kronor förhöjd totalskatt för alla över brytpunkten. Naturligtvis är detta svårt att förena med kravet på att vidtagna åtgärder skall ligga i linje med den långsiktiga strävan att avhjälpa strukturfelen i Någon tröst kan det vara att det skulle ha blivit mycket värre, om socialdemokratisk skattepolitik legat till grund för förändringarna, vilket i och för sig var möjligt så som motionsbilden såg ut. Andra förmildrande omständigheter är att ingen får högre marginalskatt än nuvarande maximum på drygt 50 % och att höjningen avser endast två år, något som övriga debattörer av någon anledning inte har funnit värt att nämna. Vi moderater kommer intensivt att bevaka att grundavdraget verkligen återgår till sin ursprungliga utformning, när denna tvåårsperiod är till ända. När oppositionen redovisade sina motioner, framstod Socialdemokraternas ändrade syn på penningpolitiken som det största hotet mot Sveriges ekonomiska återhämtning. Eftersom även Ny demokrati krävde en omläggning av räntepolitiken, kunde ett samgående inte uteslutas. Det är därför tacknämligt att det sistnämnda partiet inte ställt upp på Socialdemokraternas för ett industriland unika ståndpunkt, att centralbanken inte skall prioritera kampen mot inflationen. Förslaget till ny målformulering ter sig så mycket mera märkligt, som Socialdemokraternas ekonomiske talesman Allan Larsson i sin egenskap av fullmäktigeledamot medverkat till Riksbankens beslut att fastställa ett mycket ambitiöst inflationsmål för de närmaste åren. Jag måste återkomma till Allan Larssons egendomliga dubbelroll som ledamot av både finansutskottet och Riksbanksfullmäktige. Kommer han, om Socialdemokraternas krav på vad man förskönande kallar en djärvare räntepolitik inte får gehör här i kammaren, ändå att plädera för en sådan omläggning av penningpolitiken vid fullmäktigesammanträdet i morgon? Eller försöker han sitta på två stolar genom att ställa populära krav i den ekonomiska debatten och sedan uppträda mer försiktigt när det verkligen gäller? Vi skall inte glömma att räntorna nu successivt har sänkts till en nivå som ligger under vad som förekommit på mer än tio år. Jag kunde i förmiddags konstatera att nedgången fortsätter. Utvecklingen har varit särskilt snabb efter presentationen av kompletteringspropositionen. Samtidigt har kronkursen återhämtat en del av sin stora nedgång. Detta hjälper till att motverka de utifrån kommande prisstegringsimpulser som annars förr eller senare måste slå igenom i höjd inflationstakt. Denna positiva utveckling kommer rimligen att fortsätta. De senaste dagarnas ränteglidning nedåt, som varit ganska kraftig, bör kunna resultera i en ytterligare sänkning av marginalräntan utan att vare sig kronan eller den långa räntan reagerar på fel sätt. Herr talman! Vi befinner oss nu i ett skede av den ekonomiska utvecklingen, då det kan vara lätt att förivra sig. När man satt in åtgärder som rimligen skall vända trenden men de avsedda resultaten låter vänta på sig, får man inte bli otålig. Det är nödvändigt att avhålla sig från ytterligare insatser av det slag som snabbt skulle överhetta en i det fördolda redan inledd förändring till det bättre. Som redan framgått av denna debatt, finns det utöver sänkta räntor och låg inflationstakt vissa ljuspunkter. Arbetslösheten är fortsatt alldeles för hög, men konkurserna och varslen blir färre och de lediga platserna flera. Måttfulla löneavtal och en kraftigt förbättrad produktivitet bidrar till ökad konkurrenskraft, som förbättrar utfallet av utrikeshandeln och är på väg att göra bytesbalansen positiv. Bakom denna utveckling ligger också en kraftig ökning av hushållssparandet, vilket jag -- tvärtemot vad som anförs i den socialdemokratiska partimotionen och tvärtemot vad Lars Bäckström ville få mig att säga -- inte kan se som något problem utan tvärtom som en förutsättning för en stabil ekonomisk tillväxt i framtiden. Det har alldeles tydligt skett ett stämningsomslag i det ekonomiska livet i Sverige. Litet varstans skakar man av sig förlamningen och pessimismen från hösten och vintern. Det tas initiativ, och det planeras för nya satsningar. Den kraftiga överteckningen i samband med privatiseringen av Celsius är ett av många tecken på att framtidstron börjar återvända. De som blir utan tilldelning får inrikta sig på den försäljning av Pharmacia-aktier som efter överenskommelsen mellan staten och Volvo bör kunna genomföras inom ett år. Det är alldeles tydligt att de tekniska invändningar som Socialdemokraterna kommit med, att detta skulle vara att överskatta riskkapitalmarknaden, har varit alldeles felaktiga. Tvärtom kan konstateras att det såväl inom landet som i utlandet finns ett intresse för satsningar på svenskt näringsliv. Som det största hotet mot denna gryende optimism ser jag rädslan för att Socialdemokraterna skall återkomma till regeringsmakten. När det upprepade gånger under senare tid har uppstått tvivel beträffande regeringens möjligheter att vinna majoritet för sina förslag här i riksdagen, har det inte berott på oro för att Ny demokrati skulle få igenom sin politik. Nej, farhågorna har gällt att Socialdemokraterna skulle få gehör för sina förslag till lösningar. Den dag närmar sig snabbt, då väljarna på ordinarie tid skall träffa sitt avgörande. Det riskerar att verka uppdragande på inflationsförväntningarna och räntenivån. Så även om det kan tyckas vara bra att den ekonomiskpolitiska frontlinjen klarnat -- med på den ena sidan regeringen, som vill återställa balansen främst genom minskade offentliga utgifter, och på den andra vänsteroppositionen, som satsar på höjda skatter -- hade det varit bättre om Socialdemokraterna visat större ansvar och hållit sig på den enda framkomliga vägen. Ty vi är ingalunda på säker mark. Några uppgifter ur utskottsbetänkandets majoritetstext vittnar om Sveriges makroekonomiska problem. Statsskulden passerar nu 1 000 miljarder kronor och stiger med ytterligare 250 miljarder på ett år. Statsskuldräntorna närmar sig 100 miljarder om året och tar redan nästa år i anspråk mer än en fjärdedel av statsbudgetens inkomster. Om inte denna tendens snabbt bryts, kan utvecklingen skena i väg och statsutgifterna snart bestå av enbart räntebetalningar. Regeringen har presenterat sin strategi för att råda bot på denna utveckling och få hejd på skuldtillväxten och räntekostnadsökningen. Den överensstämmer i stora delar med Lindbeckkommissionens rekommendationer, och den har i allt väsentligt fått stöd av marknaden och utlandet. Men Socialdemokraterna kan inte redovisa något trovärdigt alternativ. De förringar strukturfelen i Sveriges ekonomi och återfaller i gamla tankar på efterfrågestimulans som det enda saliggörande botemedlet. Men med ett offentligt upplåningsbehov på 250 miljarder nästa budgetår är det ansvarslöst och oförsvarligt att ytterligare försämra budgetsaldot. Och när man förordar höjda skatter på högre inkomster, företagande och kapital, så inte bara motverkar det den efterfrågeökning man säger sig eftersträva. Genom att verka avhållande på både svenskars och utlänningars vilja att investera här hemma drar det näringsverksamhet och sysselsättning ut ur landet. Jag måste få fråga den socialdemokratiske talesmannen i debatten hur han kan tro att man genom att höja skatter kan stimulera den inhemska efterfrågan. Med högre skatter blir det heller inga nya jobb. Kostnadsnivån för företagen stiger. All erfarenhet visar att höjda skatter inte avräknas i löneförhandlingarna. Med nuvarande tillstånd i ekonomin finns det dessutom inte mycket att avräkna från. Följden av den socialdemokratiska politiken skulle bli att inflationen får fart igen. Kan ni socialdemokrater verkligen hävda att ni har en ekonomisk politik som kan föra Sverige ut ur krisen? Och hur är det egentligen med er inställning till svenskt medlemskap i EG? När jag läste den tjocka socialdemokratiska motionen fäste jag mig vid att Europa inte nämndes någonstans, annat än på ett ställe, där den nuvarande utvecklingen togs till intäkt för att förorda en nedrustning för Sveriges del. Det var vad man hade att säga om utvecklingen i Europa, på vägen mot ett europeiskt samarbete. Om jag förstått det rätt, skall den socialdemokratiska partikongressen i höst förhindras från att uttala en mening i frågan. Och att döma av ett uttalande från Ingvar Carlsson skall partiets ställningstagande inför folkomröstningen bara uppfattas som en rekommendation. Skulle resultatet bli en seger för nej-sidan, blir detta också partiets ståndpunkt, har jag förstått. Med en så vacklande inställning, hur skall det då kunna bli kraft i den socialdemokratiska argumentationen i denna för Sverige helt avgörande framtidsfråga? För oss moderater är saken klar. Vi vill att Sverige skall delta fullt ut i det europeiska samarbetet, som inte bara handlar om ekonomi utan också om fred och säkerhet och kulturell gemenskap. Den linjen kommer vi att driva hårt och entydigt inför kommande ställningstaganden. Och skulle det till äventyrs bli ett bakslag, förblir det ändå partiets ståndpunkt. För vi svenskar kan inte isolera oss. Vi måste engagera oss i samverkanssträvandena i Europa -- ju förr dess bättre. Under innevarande riksmöte har Sveriges deltagande i EES-samarbetet bekräftats. Nästa års stora utmaning blir att slutföra förhandlingarna om svenskt medlemskap i EG. Ansträngningarna för att nå detta mål måste bedrivas med stor intensitet och på många plan. Själv far jag nästa vecka till de tre EG-länderna Irland, Storbritannien och Portugal för att i spetsen för en riksdagsdelegation förklara för dessa länders parlamentsledamöter hur angelägna vi är om att medlemskapsförhandlingarna snabbt förs till ett lyckligt slut. Veckan efter midsommar möts för första gången -- och ännu litet informellt, eftersom ratifikationen inte är helt klar -- Europaparlamentet i Bergen. Och i mitten av juli förbereder presidiet i blandkommissionen mellan Talet om riksdagsledamöternas långa sommarledighet, vilket det verkar som om Allan Larsson vill anspela på här i dag, ter sig inte minst mot bakgrund av det framväxande Europasamarbetet som det uttryck för okunnighet det egentligen alltid har varit. Men nu, herr talman, är det snart dags att avsluta diskussionerna och voteringarna här i kammaren för denna gång. Jag har för min del i debatten inga andra yrkanden än det som finansutskottets ordförande redan har framställt.

Herr talman! Lars Tobisson sade att han inte var glad för beröm från Vänsterpartiet, och jag har djup förståelse för Lars Tobisson i det hänseendet. Han är mycket trovärdig. Jag är egentligen en rysligt snäll människa, men jag kan ändå inte låta bli att strö litet salt i såren genom att citera Norrköpings Tidningar på ledarplats, där det framhålls: ''Som det nu är har den moderatledda regeringen, med ny demokratis draghjälp, på det hela taget kopierat vänsterpartiets skattepolitik. Det är svårt att gratulera.'' Jag kan förstå Lars Tobissons inställning. Jag själv är litet -- men egentligen mycket litet -- nöjd. Jag skall trösta Lars Tobisson: det är fråga om små positiva steg. Det stora positiva steget var att sänka mervärdesskatten på kollektivresandet. Det var en miljömässigt bra åtgärd med påtaglig effekt. De 150 kronorna var ett litet steg i rätt riktning när det hade behövts många kliv för en bättre fördelningspolitik. Lars Tobisson! Jag vet att Moderata samlingspartiet är för skattesänkningar, och regeringen är stolt över att ha fått ned skattekvoten med 7 procentenheter. BNP uppgår till ungefär 1 400 miljarder, och varje procentenhet motsvarar ca 14 miljarder. En sänkning av skattekvoten med 7 % motsvarar ungefär 98 miljarder. Tror Lars Tobisson att detta har något samband med budgetunderskottet, som uppgår till drygt 200 miljarder? Jag skulle vilja höra av Lars Tobisson om det finns någon som helst korrelation mellan dessa poster. Det finns många som tror det, och jag tillhör dem. Vad beror den fallande skattekvoten på? Jag tror att den till 15--20 miljarder beror på skatteomläggningen och till 15--20 miljarder på skattesänkningar från regeringens sida. Men varifrån kommer resten av det stora budgetunderskottet? Vad beror det s.k. strukturella underskottet på? Jag tror att det beror på systemfel i skattepolitiken, som kan rättas till med vad Lars Tobisson skulle kunna kalla skattehöjningar. Men utan skattekvotens fall hade vi haft 100 miljarder mera att tillgå. Lars Tobisson är påtagligt stolt över att inkomsterna faller, men han är samtidigt bekymrad över underskotten. Hur man kan vara detta samtidigt kan jag inte förstå.

Herr talman! Först vill jag korrigera Lars Tobisson på en punkt, nämligen att det skulle ha varit den moderatledda regeringen som hade träffat uppgörelse med Ny demokrati. Jag är medveten om att citatet var från NT, men det var ändå inte så. Uppgörelsen har träffats här i riksdagen, och det var inför den situation som förelåg när det fanns yrkanden inte bara från vänsteroppositionen utan även från Ny demokrati om betydande höjningar av inkomstskatterna som en sådan lösning måste sökas. Jag är ingalunda stolt över den. Jag sade att det fanns förmildrande omständigheter, och jag beklagade att vi måste ta detta steg tillbaka för det nödvändiga reformarbetet inom skattepolitiken. Nu försöker Lars Bäckström trösta mig med att skattekvoten har fallit, vilket jag borde vara glad över. Ja, jag skall inte förneka att det är en framgång för våra strävanden att få ned skattekvoten under 50 %. Nu har det t.o.m. gått litet fortare än vi hade planerat, vilket sammanhänger med förändringar i den ekonomiska utvecklingen och en del tekniska omständigheter. Jag skall inte på något sätt beklaga denna utveckling, men det bekymmersamma är att vi har ett stort budgetunderskott. I detta ligger ett slags inteckning av framtida skatter för att vi skall klara denna situation. Det är därför som det är så angeläget att vi får i gång den ekonomiska tillväxten, något som regeringens åtgärder är inriktade på. Får vi i gång den, får vi också möjlighet att täppa till budgetunderskottet och reducera räntekostnaderna, utan att höja skattekvoten. Jag är övertygad om att om man skulle välja den väg som jag förstår att Lars Bäckström skulle föredra och som Socialdemokraterna är inne på, att försöka möta budgetkrisen och den samhällsekonomiska nedgången genom att höja skatterna, kommer man ingen vart. Det är den väg som har prövats så länge och som har skapat den krissituation som vi nu befinner oss i.
Herr talman! Under de perioder när skattekvoten steg hade vi också en tämligen god tillväxt. Under de år när skattekvoten fallit har vi haft en negativ tillväxt. Lars Tobisson kan peka på många teoretiska böcker som styrker hans teori. Den svenska praktiken styrker inte den teorin. Då kan man välja vad man vill tro på -- böckernas värld eller den svenska praktiken. Det är ett val som man har att göra i politiken. Jag säger inte att vi skall klara budgetunderskotten med höjda skatter. Jag säger att vi skall klara dem med ekonomisk tillväxt, med besparingar och med höjda skatter. Det är inte en enda väg och inte en tredje väg, utan tre olika saker som samtidigt behövs. Det tror jag därför att jag i och för sig har en ideologisk utgångspunkt, men jag låter mig inte fångas helt av den. Jag har i det sammanhanget inte någon blind fläck och tror inte att skattesänkningar löser alla problem. Det är det misstag som den moderatledda regeringen har gjort. Lars Tobisson förklarade vidare att det inte var regeringen utan någon annan som hade träffat uppgörelsen. Det låter nästan så som någon skrev: Ödet är den pseudonym som Gud använder när han inte riktigt vill stå för resultatet. Men nog hade man kontakt med regeringen. Bort sådant tal! Vi har i Sverige skapat västvärldens lägsta bolagsskatt, och vi har en låg kapitalbeskattning. Vad vi har hög skatt på i Sverige är hushåll och normalinkomsttagare. T.o.m. Skattebetalarnas Förening säger nu att det nog slog litet snett med skatteomläggningen, så att vi nu får sänka skatten för dem som har det dåligt ställt. Så vill vi också göra i Vänsterpartiet. Men vi har ansvar för budgeten, och om man skall sänka skatterna för dem som har det dåligt ställt, får man finansiera det, och vi säger: Höj skatten för dem som har det bra ställt, som Lars Tobisson och jag! Visst kan vi betala litet mer i skatt, Lars Tobisson, för att möjliggöra momssänkningar och stimulera konsumtionen.
Herr talman! Först ansåg Lars Bäckström att det inte skulle ha visat sig i den svenska praktiken att ett högt skattetryck framkallar ekonomisk avmattning, budgetunderskott och andra problem. Vad var det då som hände i slutet av 80-talet, då man slog sig för bröstet därför att man hade täppt till budgetunderskottet och t.o.m. hade år med förmenta budgetöverskott? Det var ju tyvärr en följd av att man inte riktigt genomskådade förhållandet att man levde på utländsk upplåning. Men i den situationen hade man ändå fått upp skattetrycket till de av Lars Bäckström tidigare nämnda 57--58 %. Det var då som landet gick ned i ekonomisk tillväxt. Det var då den situation skapades som den förrförre finansministern Kjell-Olof Feldt beskrev som den kommande arbetslöshetens stålbad. Det är där de problemn finns som vi nu skall reda ut. Det här gör vi inte med hjälp av det av vänstersidan så beprövade medlet att höja skattetrycket. Det har visat sig leda alldeles fel. Nu gäller det att föra ned skattetrycket och se till att de offentliga utgifterna anpassas så att vi inte skall behöva fortsätta leva med ett budgetunderskott. Det här arbetet kommer att ta tid, och det beror på de påfrestningar på ekonomin som den förda politiken under 80-talet har lett till. Men vi kommer så småningom att klara av detta, under förutsättning att vi får fortsätta. Jag fäster mig vid att Lars Bäckström påpekar att vi har sänkt skatterna för företag och på kapital. Jag tackar för de uppmuntrande orden. Men han hävdar att vi har låtit skatterna ligga kvar på en för hög nivå för hushållen. Jag håller helt med om detta. Jag har ingen annan strävan än att vi skall kunna begränsa skatteuttaget även för hushållen. Men just nu kan det vara mer strategiskt att få i gång produktionen och investeringarna -- och därmed se till att vi får jobb i landet. Men vad är det som Lars Bäckström är så stolt över att han har åstadkommit? Jo, det är just att höja skatten för hushållen. Det är medelinkomsttagare som ligger under 200 000 kr i årsinkomst som får höjda skatter. Det beror på att samtliga oppositionspartier, inkl. Ny demokrati, har vurmat för att man skall skärpa skatten för s.k.

Herr talman! Jag hade med stor förväntan sett fram emot Lars Tobissons anförande i kammaren. Det har varit tyst runt Lars Tobisson. Jag hade sett fram emot att Lars Tobisson skulle ha förnyat sig. Men det mesta var gammalt och känt. Jag skulle vilja ta med ett uttalande av Lars Tobisson från förra vårens debatt och be om en kommentar. Lars Tobisson sade att han på kort sikt, med den då låga ekonomiska aktiviteten och det obetydliga kostnadstrycket, inte bedömde budgetunderskottet som något allvarligt problem. Han ansåg bara skulle leda till ytterligre ökad arbetslöshet att nu strama åt den den ekonomika politiken för att minska underskottet. Så sade Lars Tobisson. Lars Tobisson hade rätt i sin analys. En åtstramning för att minska underskottet skulle bara leda till ökad arbetslöshet. Men regeringen lyssnade inte på Lars Tobissons varningar. Den ekonomiska politiken har stramats åt. Hushållens köpkraft har pressats ned. Företagens avsättningsmöjligheter har försämrats. Arbetslösheten har ökat, och därmed också budgetunderskottet. Den ekonomiska aktiviteten är lägre nu än då. Arbetslösheten är högre nu än då. Är Lars Tobisson beredd att upprepa sitt uttalande från förra vårens debatt? Vi har vänt oss emot att den ekonomiska politiken läggs upp så att den förhindrar den produktionsökning som hade varit möjligt och även att den leder till ökad arbetslöshet i stället för till minskad arbetslöshet. Det är därför vi vill minska på den åtstramning som nu sker i den djupaste lågkonjunkturen. Lars Tobisson säger att Socialdemokraterna vill höja skatten. Nyss sade P-O Eriksson att Socialdemokraterna vill sänka skatten. Jag tycker att ni skall förena er i en uppfattning om vad ni skall kritisera. Är det för höga skatter eller för låga skatter? Gör detta, och sedan skall vi föra diskussionen vidare. Svara gärna på följande fråga. Är Lars Tobisson beredd att upprepa sitt uttalande från förra vårens debatt?
Herr talman! Det råder inget tvivel om hur Socialdemokraterna vill föra skattepolitiken i framtiden. Det framgår tydligt i både motion och reservation. Här skall totalt sett skatteuttaget höjas. Visserligen talas det om att sänka momsen under en kortare tid. Men jag förstår att det skall vara övergående. Däremot skall naturligtvis inkomstskatterna höjas, framför allt skall belastningen på företagen skärpas via manövern att både ha kvar nuvarande socialförsäkringsavgifter och låta medborgarna betala egna sådana vid sidan av. Det kommer att bli en rejäl begränsning av hushållens möjligheter att få utrymme för konsumtion. Nog är högskattepolitik liksom offentlig utgiftsexpansion Socialdemokraternas kännetecken, och det är alldeles tydligt att det skall så förbli. Jag har inga svårigheter att försvara det jag sagt och han gärna upprepa mitt uttalande som Allan Larson har grävt fram från förra årets debatt. Jag menar att budgetunderskotten inte är allvarliga på det sätt som de underskott vi hade att dras med under den förra borgerliga regeringsperioden. Då hade vi förutom växande underskott i statsbudgeten också problem med bytesbalansen. För närvarande kan vi konstatera -- och det är något som Socialdemokrater och andra angriper -- att vi har ett förbättrat privat sparande i landet. Det leder till att vi har balans i våra affärer med utlandet. Vi kan alltså tillgodose det behov av upplåning som staten har genom att låna på hemmaplan. Vi utsätter oss inte på något vis för risker som har förelegat tidigare. Det här leder dock inte till att jag vill förorda att vi skall släppa loss fullständigt och låta budgetunderskottet växa på det sätt som Socialdemokraterna förordar i sin ekonomiska politik. Tvärtom! Jag menar att det gäller att begränsa den utvecklingen, så att vi inte drar på oss långa år av räntebetalningar. Jag har erinrat om att vi kan hamna i en situation där medborgarna verkligen får svårt att förstå varför det de betalar in till staten i form av skatter skall gå till att bekosta sedan tidigare gjorda utgifter -- och därmed blir det få förmåner för den aktuella generationen. Jag kan inte tänka mig att Allan Larsson verkligen menar att det har bedrivits en medveten åtstramning av den ekonomiska politiken för att skapa arbetslöshet osv., när vi tyvärr måste konstatera att statens upplåningsbehov nästa år går upp mot 250 miljarder kronor. Jag hoppas att den utvecklingen skall vända. Vi har fått besked om att underskottet under innevarande budgetår inte behöver bli så stort som befarades. Jag ser det som ett gott tecken, och jag hoppas att Allan Larsson skall kunna dela den uppfattningen.
Herr talman! När Lars Tobisson koncentrerar sig på saldot för statsbudgeten missar han en väsentlig del av de offentliga utgifterna, dvs. det som ligger i arbetsmarknadsfonderna. Dessa har ökat mycket kraftigt och kommer att fortsätta att öka och finnas kvar under hela 90-talet på en orimligt hög nivå. Är det medveten politik? Lars Tobisson säger att denna fortsatt kraftiga uppgång i arbetslösheten inte är medveten. Då måste det vara ett misslyckande. Men se då till att korrigera politiken så att vi får ned arbetslösheten och kan sänka kostnaderna. Vidare har vi frågan om sparande. Det är obalansen mellan sparande och investeringar som är problemet. Politiken måste riktas in på att få i gång produktionen och därmed få utrymme för behov som incitament för en starkare investeringsutveckling. Det är grunden för vårt förslag. Vidare har vi det långsiktiga förstärkandet av de offentliga finanserna. Det är uppenbart att både regeringen och vi har uppfattningen att det är nödvändigt att det vidtas åtgärder som förstärker inkomsterna. Vi tycker att den allra viktigaste åtgärden för att förstärka inkomstsidan är att fler arbetar och färre har bidrag. En halvering av arbetslösheten innebär direkt 55--60 miljarder i förbättring av de offentliga finanserna. Därtill kommer de spridningseffekter som en ökad sysselsättning har, men 55--60 miljarder ligger direkt som en möjlighet att åstadkomma. Men ni har också sagt att det behövs inkomstförstärkningar på annat sätt. När jag läser i kompletteringspropositionen, hittar jag ökade egenavgifter till a-kassan, ökade punktskatter, momsbreddning, fastighetstaxering och ganska mycket annat. Ni har plockat ihop ett ganska intressant smörgåsbord med skattehöjningar, så Lars Tobisson får väl vara litet försiktigare i diskussionen. Antingen står han bakom det som nu är framlagt eller också får han litet mer offentligt ta avstånd från det. Låt mig också säga att vi släpper inte loss fullständigt. Sverige befinner sig i ett läge när produktionen krymper, när vi har 10 % BNP-gap, dvs. vi utnyttjar inte vår produktionskapacitet. Vi skulle kunna ha en betydligt högre produktion. Det handlar inte om att släppa loss fullständigt, när man försöker få i gång produktionsprocessen och investeringarna. Det är det som vi är ute efter. Vi vet av erfarenheterna från 80-talet, när den dåvarande socialdemokratiska regeringen fick ta över statsfinanser i ett mycket dåligt skick, vad det är som kommer att krävas. Vi vet att det är bara genom en god tillväxt som man får en förbättring av statsfinanserna.
Herr talman! Jag förstår inte vad Allan Larsson menar, när han anklagar mig för att ha missat vad som ligger utanför statsbudgeten. Jag sade i min senaste replik just detta att vi går mot ett offentligt upplåningsbehov på 250 miljarder. Det inkluderar det tyvärr växande underskottet i Sedan håller jag helt med om att det är önskvärt med en bättre balans mellan sparande och investeringar i landet, och det är just vad regeringens politik siktar till. Men, som jag sade i mitt huvudanförande, det allvarligaste hotet mot att få i gång investeringar som skapar jobb i Sverige är farhågorna för att Allan Larsson skall komma tillbaka och styra landets ekonomi, i synnerhet med de utgångspunkter som han nu anger. Jag vågar hoppas att de kanske inte skulle bli riktigt sådana, om han verkligen fick ta ansvaret för landets ekonomi. Tala om salt i såren! Jag noterar det uttalande som den verkligt trogne fackföreningsekonomen, LO ekonomen, keynesianen Willy Bergström har gjort. Han konstaterar att det vore fel att, som Socialdemokraterna föreslår i sin skuggbudget, öka budgetunderskottet. Han säger att det är riskabelt att använda keynenianska instrument i dag. Vi vet inte vad som händer med räntebildningen då vi har fria kapitalrörelser. Det är risk för valutautflöde, räntehöjningar och fall i kronkursen. Willy Bergström undrar om Socialdemokraterna verkligen förstår vad de kommer att ställa till med, när tillväxten och inte inflationsbekämpningen skall vara Riksbankens överordnade mål inom den institutionella ram den själv skapar. Jag kan inte annat än understryka detta, och jag konstaterar än en gång att Allan Larsson inte vill gå in på det egendomliga dubbelspel han ägnar sig åt, när han som ledamot i Riksbanken agerar på ett sätt och som ekonomisk talesman och författare av ekonomiskpolitiska motioner agerar på ett helt annat sätt. Jag tycker att detta är dåligt, och jag beklagar att Allan Larsson lånar sig till den sortens uppvisningar.

Herr talman! Föranmälde Lars Leijonborg har blivit kallad med kort varsel till ett vitalt möte, och därför hoppar jag in. Jag har med stort intresse lyssnat på debatten och särskilt på Allan Larsson, och jag tänkte uppehålla mig framför allt vid den argumentation som han för fram. Jag tolkar Allan Larssons inlägg som att han och jag och Folkpartiet är ganska överens om målen vad beträffar välfärdspolitiken i Sverige och bekämpandet av arbetslösheten. Jag kanske inte bör inskränka mig till Folkpartiet utan säga regeringen. Däremot är jag helt oense med Allan Larsson beträffande medlen. De medel som Allan Larsson anvisar i den socialdemokratiska motionen är ineffektiva och kommer inte att uppnå målen. Det grundläggande skälet för detta är att de inte tar hänsyn till att Sverige är en liten öppen ekonomi med flytande växelkurs och en mycket starkt och snabbt växande internationalisering, snabba kapitalflöden och snabbfotade investeringar -- med detta menar jag att företagen lätt byter plats för sin produktion från och till Sverige. Detta är mycket starka restriktioner på den politik som vi har att föra i Sverige. Vi har för att bekämpa arbetslösheten tre traditionella metoder: finanspolitik, penningpolitik och mikroekonomiska reformer. Det kan jag återkomma till. Finanspolitisk expansion genom ökade budgetunderskott är omöjlig i dag, och det har utvecklats av flera personer, bl.a. Lars Bäckström. Jag instämmer med honom. Penningpolitisk expansion bedriver vi nu. Det är successivt sjunkande räntor, och också den starka deprecieringen av den svenska kronan har expansiva effekter. Det är den strategin som ekonomin skall följa -- expansion med hjälp av penningpolitiken. Låt mig emellertid också ta upp detta med reformer av arbetsmarknadens funktionssätt. När finanspolitiken är uttömd och penningpolitiken är så att säga inte så lättmanövrerad för regeringen, eftersom den ligger i huvudsak i Riksbankens hand, då är det oerhört viktigt att man går över till den tredje frågan, nämligen hur man skall få arbetsmarknaden att fungera bättre, så att fler människor får sysselsättning. Det handlar då om att göra arbetsmarknaden mera flexibel, att gynna små och medelstora företag, så att de får bättre villkor för att kunna skapa riktiga jobb. Här har vi hela diskussionen om arbetsrätten, som i dag -- enligt en stor majoritet av dem som brukar tala om detta från företagarhåll -- innebär höga fasta kostnader, framför allt för små och medelstora företag. De är särskilt utpräglade i en lågkonjunktur. I en studie från OECD, som jag vet att Allan Larsson också tagit del av, pekar man på att det har varit en mycket snabb ökning i den privata tjänstesektorn i USA, jämfört med Europa, och att man har vunnit ett mycket stort antal arbetstillfällen. Jag undrar alltså just vad Allan Larsson drar för slutsats av jämförelserna mellan Vad beträffar förslaget från Socialdemokraterna om temporär momssänkning tror jag att det är viktigt att konstatera -- det är åtminstone mitt konstaterande -- att den sänkningen inte har den effekt som den påstås ha. Det beror på att vi har den nya situationen med en riksbank som har som mål att begränsa inflationen och inflationsförväntningarna. Ett uppsatt mål, som jag har varit inne på tidigare, är 2 % inflation per år, plus minus 1 %. Momssänkningen skulle få en svag effekt på den inhemska efterfrågan, därför att den kommer att korrigeras av ränte och växelkursförändringar. Här är alltså den flytande växelkursen en automatisk regulator. Lindbeckkommisionen utrycker det så här: ''Den högre efterfrågan på likviditet vid en expansiv finanspolitik tillgodoses då inte av Riksbanken, vilket driver upp realräntan. Detta ger i sin tur en starkare kronkurs. Räntestegringen och apprecieringen av växelkursen dämpar båda efterfrågan på svenska varor och motverkar därför expansionen på varu och arbetsmarknaden.'' Det är den första invändningen. Den andra är sparandesituationen i Sverige, att ökningar i hushållens disponibla inkomster -- inkl. de ökningar som kan ske genom en momssänkning -- i stor utsträckning absorberas av ett ökat sparande. Därmed får man inte den expansiva effekten. Det har uppskattats att 60--90 % av en momssänkning skulle absorberas av ökat sparande i stället för att leda till ökad konsumtion. Den tredje invändningen är ekonomisk internationalisering och förväntningarnas roll. Det har gett den ekonomiska politiken en helt ny dimension i Sverige. Det som jag tycker var mest problematiskt i hela Allan Larssons anförande var denna totala nationalisering av vår ekonomiskpolitiska situation. Det är alltså en felaktig verklighetsbeskrivning och en felaktig problemformulering att diskutera svensk ekonomi och svensk ekonomisk politisk som om vi vore ensamma, ungefär som på Gunnar Strängs tid. Låt mig återgå till min tredje invändning, ekonomins internationalisering och förväntningarnas roll. Om hushåll och företag uppfattar att budgetunderskottet går åt fel håll och om man skulle uppfatta det som att statsskulden ökar men inte verkar kunna stabiliseras, kommer hushållen och företagen att vara försiktiga och mindre benägna att konsumera och investera. De genomskådar att regeringens och riksdagens politik inte är uthållig och möjlig på längre sikt. De kommer då att gardera sig i närtid för detta. De kommer att öka sitt sparande. Utländska placerare som funderar på svenska kronor kommer att kräva riskkompensation i form av en förhållandevis hög ränta eller en lägre kronkurs. Detta motverkar en ökad efterfrågan på varor och tjänster och riktiga jobb. Jag menar att det skulle inträffa om momsen sänktes med 5 % på det sätt som Allan Larssons parti föreslår. En annan aspekt på detta med förväntningsbildningen är begreppet ''temporär'' i samband med det socialdemokratiska kravet på en momssänkning. Alla vet ju att ett beslut som ursprungligen betecknas som temporärt lätt kan ändras till permanent. Därför reduceras innebörden i det socialdemokratiska förslaget till en diskussion eller en sannolikhetsbedömning av hur stor sannolikheten är för att Socialdemokraterna ändrar sig så att den temporära momssänkningen övergår till att bli permanent. Då kan vi konstatera att så som det ligger i tiden skulle det i så fall krävas, om det skall vara temporärt, att Socialdemokraterna skulle gå till val Mot bakgrund av de senaste årtiondenas socialdemokratiska valkampanjer tror jag att det är väldigt många av oss som tvivlar på en sådan antipopulistisk uppläggning av Socialdemokraternas valkampanj 1994. Det viktiga i sammanhanget är att det inte bara gäller Allan Larssons och min bedömning av detta, det gäller framför allt vad placerare, företagare och ratinginstitut gör för bedömning av den framtida valkampanjen och de löften som kommer att ges där. Den här osäkerheten driver upp räntorna, och inte minst de långa räntorna. De är egentligen inte bara Allan Larsson som har begått synden att tala alltför nationalistiskt, som om Sverige är en isolerad ö där vi kan laborera med olika spakar och knappar i den ekonomiska politiken utan att ta hänsyn till omvärlden. Vi kan inte fortsätta att bortse från hur politiken fungerar i dagens internationella ekonomiska miljö med valutarörelser, utrikeshandel, tjänstehandel, snabbfotade investeringar och utlandsupplåning. Någon gång måste restriktionerna och möjligheterna i svensk ekonomisk politik tas med i den inhemska debatten. Vi kan aldrig mera driva en politik i isolering. I själva verket skulle man om man ville vara elak säga att Allan Larsson och den socialdemokratiska motionen vittnar om en förlegad ekonomisk isolationism. Men så är det ju inte. Allan Larsson och hans parti vittnar i andra sammanhang om en betydande internationalism. På morgonen hörde vi Ingvar Carlsson tala om att bl.a. arbetslöshetsproblemen måste lösas i ett internationellt sammanhang. Det vet ju också Därför blir det så schizofrent att å ena sidan höra Allan Larsson hålla ett långt anförande här i kammaren om svensk ekonomisk politik, där han inte nämner de restriktioner som utlandsberoendet innebär, och å andra sidan höra Ingvar Carlsson föra en diskussion om varför det är viktigt att Sverige skall gå med i EG, där han säger att just arbetslösheten är ett skäl till varför vi vill gå med. Man skall kunna bekämpa arbetslösheten i ett europeiskt sammanhang. Allan Larsson efterfrågar alltså en ekonomisk politik och ett samförstånd om den ekonomiska politiken över blockgränsen. Jag efterlyser från Allan Larsson en ekonomisk politik som fungerar över nationsgränsen.

Herr talman! Carl B Hamilton är en ekonom av facket. Det är inte jag. Ändå kan vi komma fram till vissa beröringspunkter. Jag är också reserverad inför ofinansierade momssänkningar. Jag ser problemen med dem. Jag ser det höga finansiella sparandet i hushållssektorn. Vänsterpartiet föreslår en momssänkning för att stimulera efterfrågan, Carl B Hamilton. Vi föreslår att man finansierar det. Vi har föreslagit en momssänkning från 25 % till 21 % och från 21 % till 18 %. Vi finansierar den i dess helhet med åtgärder på inkomstskattesidan. Detta tar vi från grupper som är tämligen välbeställda. De är inte jätterika, men vi tror att det är dessa grupper som har bäst möjligheter att spara. Man kallar det säkert på ekonomspråk för marginell sparbenägenhet. Vi vill föra över dessa pengar till en grupp som har ringa möjligheter att spara. De får dessa pengar genom en sänkt mervärdesskatt. Då är vi säkra på fördelningseffekten. Vi tror att detta skulle innebära en ökad efterfrågan. Jag kan inte se några systemfel i vår lösning. Kan Carl B Hamilton se några systemfel i vår lösning? Ni vill ju spara i kommunsektorn, Carl B Hamilton. Carl B Hamilton är fackekonom, och ni vet att kommunal konsumtion inte har ökat under 80 talet. Det var transfereringarna som ökade explosionsartat i slutet av 80-talet. Varför väljer ni då att dra in på kommunsektorn under 90-talet och göra litet på transfereringssidan? Jag vet att man får besparingar i statsbudgeten och kommunbudgetar genom att dra in och avskeda personal. Men får man någon samhällsekonomisk makrobesparing med en sådan åtgärd?
Herr talman! Låt mig börja med kommunerna. Om jag minns rätt, Lars Bäckström, ökade antalet anställda i kommunerna med ungefär 10 000 människor per år under 1980-talet. Det är inte den utveckling som Lars Bäckström beskriver här. När det gäller kommunerna i dag är alternativet att man inte gör något alls. Det kommer att ha mycket starkare negativa effekter på kommunerna än de åtgärder som regeringen nu vidtar. Allting förblir inte oförändrat om regeringen sitter med armarna i kors. Då skulle den ekonomiska utvecklingen bli ännu sämre. Förlåt, Arne Kjörnsberg, jag menade sämre än alternativet. Då skulle t.ex. räntorna gå upp. Förtroendet för svensk ekonomisk politik skulle bli betydligt sämre. Det skulle i sin tur undergräva hela den ekonomiskt-politiska strategin. Om man inte driver ungefär den ekonomiska politik som regeringen gör, inkl. politiken gentemot kommunerna, skulle alternativet vara betydligt sämre. Jag vill understryka att regeringen ger tillbaks fyra miljarder kronor till kommunerna. Det är ingen liten summa. Jag förstår inte varför Lars Bäckström helt förtränger denna åtgärd. Om vi skall ha höga skatter i samhället kan man ju fundera över vilka skatter som skall vara höga och vilka skatter som skall vara låga. Då är faktiskt momsen en bra skatt att ha hög. Den har små snedvridande effekter jämfört med det som jag förstod att Lars Bäckström talade om med höga inkomstskatter med stora skattekilar.
Herr talman! Stora skattekilar bör undvikas. Det är korrekt. Men vårt förslag till slopat grundavdrag höjde inte marginalskatten över 50 % nivån och gav ändå 7 miljarder kronor. Vårt förslag om att höja statsskatten med fem procentenheter höjer förvisso marginalskatten. Det finns andra europeiska länder som lever med en skattenivå på 55 % och de fungerar alldeles utmärkt. Vi hade ett finansierat förslag för att öka efterfrågan. Carl B Hamilton må nog erkänna att ur konjunkturell synpunkt är det finansiella hushållssparandet nu alltför högt. Detta hade varit en åtgärd för att dämpa det och få fart på Sverige. densamma i slutet av 80-talet som i början av 80 talet. Den har t.o.m. minskat. Det är klart att det blev en viss ökning av sysselsättningen i kommunsektorn. Vi hade ju ekonomisk tillväxt under 80-talet och fler sysselsatta. Men privata tjänster ökade varje år under 80-talet dubbelt så mycket som den kommunala konsumtionen, Carl B Det var där man hade dålig kontroll på verksamheten. Det skedde en för snabb ökning av den privata tjänstesektorn och av privat konsumtion. Det var där problemet låg. Att nu dra in på kommunsektorn är att få fler i arbetslöshet. Alternativet är givetvis inte att inte göra någonting. Alternativet är att höja vissa skatter och att göra utgiftsminskningar i transfereringssystemen. Det finns två stora transfereringssystem -- ett på hushållssidan och ett på företagssidan. Det på företagssidan är inte litet det heller. Det nämns nästan aldrig, men transfereringarna uppgår på det området till långt över 50 miljarder. Det finns mycket att hämta även där. Vi föreslår alla dessa tre saker. Vi har sett sambandet. Skattekvoten är fallande. Jag tror att det är fråga om 100 miljarder. Allt är inte riktade skattesänkningar. Det har också skett förändringar i konsumtionsbeteendena vilka resulterat i skattesänkningar på mervärdesskatteområdet. Låt oss göra något åt detta inkomstbortfall genom att få fler i arbete, och genom att låta människor stanna kvar i arbete i kommunerna i stället för att tvingas ut i arbetslöshet. Rädda skattebasen, och skapa ett effektivare skatteindrivningsväsende. Då kan vi täcka upp detta. Men slå inte mot kommunerna. Ni kör bara ut människor i arbetslöshet.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande skall expansionen ske genom att man får sänkta räntor och förhoppningsvis en något stigande kronkurs. Detta anknyter till det Lars Bäckström här sade om kommunerna och medborgarnas efterfrågan. Vid en stigande kronkurs får människor en ökad köpkraft för den lön de har. Inflationen blir lägre. Människor får en ökad köpkraft, och på detta sätt ökar den inhemska efterfrågan på varor och tjänster. Därmed ökar företagens lönebetalningsförmåga och skatteintäkterna till stat, kommuner och landsting. hushållssparandet i Sverige, kan diskuteras. Det har analyserats mycket. Det är inte lätt att ta reda på exakt vilka åtgärder som påverkar hushållssparandet. Men det förefaller i dagens situation mycket sannolikt att den stora ökningen i hushållssparandet beror på en allmän osäkerhet, som har byggts upp under en tid, vad beträffar arbetslöshet. Det gäller kanske också tilltron till pensionssystemet. Det enda sättet att komma till rätta med detta är att få tillbaka sysselsättningen och få en stabil grund för de sociala transfereringssystemen så att människor uppfattar att Sverige är på väg tillbaks till en stabil ekonomisk utveckling. Det är detta som regeringens politik syftar till och som den för närvarande också lyckas med.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att konstatera att den imponerande skara av talare från den borgerliga sidan som paraderar i denna debatt -- fem riksdagsledamöter och ett statsråd -- är mobiliserade för att försvara tivolipakten och angripa det socialdemokratiska alternativet under fyra, fem gånger så lång tid som jag har till mitt förfogande för att föra debatten. Folkpartiet har tydligen den svåraste situationen, och måste ha två företrädare för att kunna klara sig i debatten. Jag kommer, med tanke på att timmen är sen, att det är många talare kvar på talarlistan och att vi skall ha en votering i kväll, att koncentrera mina inlägg och min debatt med Hamilton skall inte uppfatta det som någon oartighet att jag gör detta, utan enbart som en artighet mot kammarens övriga ledamöter.

Herr talman! Jag kan tyvärr inte vara lika sparsam, utan tänker använda åtminstone de flesta minuter av min anmälda taletid till mitt anförande. Uppgörelsen mellan regeringspartierna och Ny demokrati är utifrån kds perspektiv på det hela taget en sakligt bra uppgörelse. Regeringens långsiktiga saneringsprogram kommer att få riksdagens godkännande liksom riktlinjerna för penningpolitiken. Ny demokrati stöder nu nödvändiga kort och långsiktiga besparingar och har därmed tagit på sig ett moraliskt ansvar att fullfölja detta i kommande riksdagsbeslut. Den sänkta momsen på resor, hotell, camping och skidliftar kommer att stimulera turismen, men också sänkta kostnader för resor till och från arbetet. För en stockholmare med månadskort, för att ta ett exempel, kommer det att innebära sänkta kostnader med drygt 300 kr per år. Detta är också, som jag ser det, ett led i skapandet av ett mer differentierat momssystem. Vi kristdemokrater tror inte att svensk tjänstesektor kan utvecklas på det sätt som vore önskvärt om den beslastas med full moms. Orsaken är att en så hög andel av tjänstesektorns kostnader är arbetskraft, vilken redan är högt beskattad. Den nu föreslagna momssänkningen ser jag som ett första steg i riktning mot en generell sänkning av momsen på tjänster. Jag noterar också med tillfredsställelse att statsminister Carl Bildt har deklarerat att han stöder utvecklingen mot en särskild tjänstemoms. Kds kommer att fortsätta att driva på i detta arbete. Det som oroar mig mest i nuvarande bekymmersamma ekonomiska läge är situationen på arbetsmarknaden. När var åttonde arbetstagare har hamnat utanför det vanliga förvärvslivet får ingen möda sparas på att finna lösningar som lindrar arbetslöshetens gissel. Att förhindra långtidsarbetslöshet och social utslagning måste vara ett huvudmål för regering och riksdag. Som kristdemokrat känns det angeläget att betona alla människors lika värde och rättigheter, oavsett om man har eller för tillfället är utan ett fast arbete. Vi kopplar kanske tyvärr alltför mycket människovärdet till enbart vad vi gör och inte vad vi är. Allan Larsson sade i sitt inlägg att vi aldrig får vänja oss vid en hög arbetslöshet. Jag håller med om det. Det är bra sagt. Jag tror också det finns en fara att man vänjer sig vid en hög arbetslöshet om den består under en alltför lång tid. Det finns heller ingen anledning att betvivla Socialdemokraternas ärliga engagemang för de arbetslösa. Men jag måste ändå beklaga att Socialdemokraterna så lätt faller in i demagogi och osunda beskyllningar när man kommer in på detta område. Man får gång efter annan höra ledande socialdemokrater anklaga regeringen och regeringspartierna för att medvetet öka arbetslösheten. Visst har regeringen och oppositionen olika uppfattningar om hur den ekonomiska politiken skall skötas för att varaktigt minska arbetslösheten. Men att påstå att den ickesocialistiska regeringen inte gör något eller inte vill göra något åt arbetslösheten är tecken på en mycket låg debattmoral. förhandlingarna om a-kasseersättningen fördes enligt mitt tycke konstruktiva samtal för att ta fram de bästa åtgärderna på kort sikt för att lindra effekterna av arbetslösheten och samtidigt gå väl förberedd in i en vändande konjunktur. Det mesta av detta återfinns också i kompletteringspropositionen och i det betänkande som vi skall ta ställning till här i kammaren. Det innebär att regeringen och majoriteten utöver redan mycket omfattande satsningar tar fram resurser för ytterligare mer än 100 000 arbets och utbildningsplatser. Regeringen har nu också börjat titta på åtgärder för att öka ungdomars möjlighet till fast arbete efter avslutad praktik genom t.ex. sänkta eller slopade arbetsgivaravgifter. Det är något som vi kristdemokrater tycker är bra, och det har vi förordat. Kommande budgetår uppgår regeringens satsningar mot arbetslösheten till nästan 50 miljarder kronor. Det innebär att mer än 300 000 människor kommer i åtnjutande av direkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att det dessutom skapas ca 90 000 nya utbildningsplatser nästa år. Till detta kommer ROT-programmet. Socialdemokraterna låter sig inte nöja med detta, utan drämmer till med ytterligare 20 miljarder i utgiftsökningar för staten. Men efter diverse matematiska trollkonster förvandlas detta till 3 miljarder för ca 100 000 jobb. Det är duktigt räknat. När regeringen avsätter 98 miljarder kronor för infrastruktursatsningar under den kommande tioårsperioden drämmer Socialdemokraterna till med ytterligare 100 miljarder. Därmed kan man tillfredsställa alla lokala opinioner som finns runt om i landet. Men någonstans på vägen från trafikutskottet till finansutskottet, vilket vi också kommer att se när vi i dag fattar beslut, har detta bud försvunnit. I vilket fall går det inte att utläsa i socialdemokraternas reservationer och budgetalternativ var man skall ta dessa pengarna. Det framgår inte heller när man läser texterna noga. Det är kanske så att de upptäckt att de närmar sig valdagen och att de kanske tvingas ta ansvar för sina löften. Även Lars Bäckström, Vänsterpartiet, anklagar numera socialdemokraterna för ekonomiskt lättsinne och överbud. När vi nästa gång har våra samtalsrundor i finansutskottet kanske vi skall lyssna litet mer på Vänsterpartiet; de kanske har mer att bidra med än vad Socialdemokraterna har. Hittills har inte Socialdemokraterna visat någon konstruktiv vilja att diskutera exempelvis besparingar, eller visat insikt om budgetbalans. Det verkar som om Lars Bäckström är ganska nöjd med riksdagsmajoriteten. Han säger också att han vill spara på transfereringarna till företag och hushåll. Det kanske vore klädsamt om vi fick höra litet mer om vilka besparingar och bidrag Lars Bäckström har tänkt sig. Det kanske kan utgöra underlag för diskussioner framöver. Allan Larsson vill stimulera ekonomin och anklagar regeringen för att strama åt för mycket. Vi kan konstatera att det finns en internationellt sett tämligen aktiv finanspolitik inbyggd i statsbudget och arbetslöshetsförsäkring. Uppskattningsvis är det minst 100 miljarder kronor som under innevarande år satsas på arbetsmarknadspolitik och understöd, vilket i praktiken är just en expansiv finanspolitik. Till detta kommer infrastrukturinvesteringar på en tre gånger högre nivå än under 1980-talet och ett ambitiöst ROT Låt mig citera en av talarna i dagens finanspolitiska debatt. Det är ett citat från den allmänpolitiska debatten här i kammaren den 11 oktober 1990: Regeringen kommer inte att motverka en fortsatt nedgång i den ekonomiska aktiviteten med en allmän påspädning av efterfrågan. Erfarenheterna från tidigare försök här hemma och utomlands är inte goda. Samme talare anförde i den allmänpolitiska debatten den 7 februari 1991: Vi skall nu driva en stram finanspolitik som håller den offentliga sektorn i strama tyglar så att vi inte skapar en press och ett inflationstryck den vägen. Samme man, Allan Larsson, har nu uppenbarligen -- ett par år senare -- plockat fram spenderbyxorna. Jag vill nu fråga Allan Larsson om dessa erfarenheter från tidigare försök här hemma och utomlands inte gäller längre. Har det kommit fram nya erfarenheter? Har Allan Larsson läst nya läroböcker, eller varifrån kommer den nya insikten om att just den ofinansierade skattesänkningen och liknande efterfrågestimulans skall vara lyckosam? Allan Larsson brukar ju kritisera regeringen för att syssla med ofinansierade skattesänkningar. Det är precis det Allan Larsson nu vill pröva på. Som Carl B Hamilton har redovisat är den troliga effekten av en sådan politik i dagens läge inte att vi ökar den inhemska efterfrågan, utan tvärtom kanske sänker den ytterligare genom exempelvis sänkt kronkurs och högre räntor. Finanspolitiken måste inriktas på att eliminera de offentliga underskotten, genom stegvisa budgetförstärkningar. I kompletteringspropositionen föreslås ett saneringsprogram på 81 miljarder kronor fram till 1998. Ur etisk synvinkel tycker jag att det är viktigt att vi inte fortsätter att vältra över statsskulden och skuldbördan på våra barn och barnbarn. Socialdemokraterna redovisar i sin motion nästan enbart skattehöjningar för att lösa dessa problem. De för ett resonemang som tyder på att de ser problemen enbart som ordinära konjunkturproblem. Klas Eklund, tidigare rådgivare till Olof Palme och Kjell-Olof Feldt, avfärdade i en artikel härförleden alla tankar på att ett minskat sparande skulle skapa fler jobb. Ett ökat sparande innebär förvisso på kort sikt en efterfrågeminskning men är långsiktigt nödvändigt. Detta omställningsproblem kommer vi att tvingas ta oavsett när vi väljer att låta detta långsiktigt riktiga beteende slå igenom. Sensmoralen, enligt Eklund, vilken jag mer än gärna instämmer i, är att det inte är beslutet att börja ett sunt liv som är problemet, utan det tidigare osunda levernet. Jag kan inte låta bli att särskilt reflektera över att Socialdemokraterna kommer fram till att ett slopande av vårdnadsbidraget innebär en besparing i förhållande till regeringens förslag. Eftersom något förslag om vårdnadsbidrag ännu inte föreligger måste den principiella innebörden av detta ställningstagande vara att Socialdemokraterna avvisar reformen, men är beredda att obesett godta regeringens förslag till finansiering. Det är faktiskt att gå längre än vad t.o.m. Ny demokrati vågade när man stödde kompletteringspropositionen. Socialdemokraterna är alltså frimodigare än så. Det kanske vi kan ta som en positiv gest. Jag vill också kort kommentera debatten mellan Lars Bäckström och Allan Larsson om kommunernas ekonomi. Jag håller delvis med om den kritik som Lars Bäckström riktar mot Allan Larsson. Reservation 79 i betänkandet under rubriken Långsiktigt besparingsprogram handlar om regeringens förslag om realt oförändrad offentlig konsumtion -- de 35 miljarderna. Socialdemokraterna skriver: Det är en besparing endast i förhållande till en tänkt ökning i vård, utbildning, omsorg och annan offentlig konsumtion -- en ökning som ingen över huvud taget hade räknat med. Ingen, det måste inkludera Socialdemokraterna. Det innebär alltså att man inte har räknat med någon mer än realt oförändrad konsumtion. Därmed är den kritik som Lars Bäckström riktar mot Allan Larsson och socialdemokraterna riktig, och de frågor som han ställer är värda att få svar på. Avslutningsvis skulle jag vilja betona att det inte bara är de traditionella ekonomiska besluten som avgör om våra barn och barnbarn kommer att få uppleva välstånd. Värderingarna i ett samhälle är av största vikt för att skapa en god jordmån för ekonomisk utveckling. Det är viktigt att vi inser att moral och etik formuleras i ett samspel mellan de icke-materiella värderingar som odlas i ett samhälle och de ekonomiska belöningssystem som skapas. Om hederlighet poängteras i skola och familj och samtidigt uppmuntras genom skattesystem och lagstiftning förstärker de varandra. Brist på sunda värderingar i ett samhälle tillsammans med en ekonomisk politik som uppmuntrar ett felaktigt ekonomiskt beteende leder däremot till oerhört negativa effekter för statsbudget, sysselsättning och ekonomisk utveckling. Detta samspel mellan materiella och ickemateriella faktorer uppmärksammas tyvärr inte tillräckligt ofta i den ekonomiska debatten. Jag tycker dock att ett trendbrott har skett. Finansplanerna sedan valet 1991 berör detta viktiga samspel. I kompletteringspropositionen betonas exempelvis vikten av samhällets förankring i en god etik för en väl fungerande ekonomi. Genom att lyfta fram dessa resonemang tar man ett första steg mot att koppla ihop ekonomi och etik i den ekonomiska politiken. Jag hoppas att det skall bli lika naturligt att diskutera kopplingen etik och ekonomi som det börjat bli att diskutera kopplingen miljö och ekonomi. Etik och miljö hör också intimt samman eftersom båda betonar långsiktighet och ansvarstagande. Låt oss hjälpas åt så att dessa begrepp får prägla svensk ekonomisk debatt under resten av 1990-talet. Kanske bidrar vi därmed på det mest effektiva sättet till våra barns och barnbarns framtida välstånd. Med det vill jag önska kammaren en trevlig sommar.

Fru talman! Stefan Attefall trodde att jag var ganska nöjd med regeringen; på den punkten har Stefan Attefall helt fel. Jag upprepar: helt fel. Jag är nöjd med två saker: Att man har höjt skatten något för högre inkomstgrupper, och att man har sänkt mervärdesskatten på resor. Det är en fråga som vi har drivit länge. För övrigt är det inte mycket att vara glad över; knappt något alls. Ett rätt gör inte att man kommer att få de betyg som regeringen inför; det blir inga överbetyg, det blir inte ens godkänt. Vi är kritiska mot fördelningspolitiken; att man inte gör tillräckligt mot arbetslösheten. När det gäller frågan hur vi vill spara vill jag när det gäller transfereringarna säga att det blir inom bostadssubventionssystemen och på sjukförsäkringar -- vi har ju föreslagit sänkt tak. Vi har haft en motion om att se över barnbidragens konstruktion; i skattereformen, kompenserade ma den sneda fördelningseffekten med att höja barnbidraget, det gynnande ju även dem som hade mycket goda inkomster. Vi har lagt fram en hel del förslag på det här området. Men vi säger: Slå inte mot kommunerna! Staten transfererade 1993 -- jag har kontrollerat dessa siffror -- 76 miljarder till kommunsektorn, 156 miljarder till hushållen och 62 miljarder till företagssektorn. Ni riktar in er enbart på kommunsektorn och glömmer de två andra sektorerna. Det är jag djupt kritisk mot. Vi för väldigt gärna en konstruktiv diskussion i finansutskottet. Någon har sagt i ett TV-program som jag tittat på: Är du inte en del av lösningen, är du en del av problemet -- det vill inte jag vara. Jag vill vara en del av lösningen. Men ni måste börja föra en fördelningspolitik. Om ni inte gör det, blir det inte möjligt att tala med oss. Därför kommer det nog inte att gå att tala med oss. Vi vänsterpartister får nog vänta tills det blir en annan regering där Socialdemokraterna ingår. Då kan vi nog lättare föra diskussioner i utskotten.
Fru talman! Det är intressant att diskutera dessa saker med Lars Bäckström, som ändå intar en konstruktiv attityd. Men för den skull kan vi ha olika värderingar och uppfattningar i skilda sakfrågor. Jag sade att Lars Bäckström bör vara nöjd med regeringen. Jag menar då självfallet relativt sett och jämför med Socialdemokraterna. Med den här regeringen har vi fått sänkt moms på maten -- en differentierad moms -- och de förändringar i grundavdraget som Vänsterpartiet tycker är ett steg på rätt väg. Men med Socialdemokraterna fick Vänsterpartiet bara en momsutredning -- det var allt som åstadkoms under Socialdemokraternas tid. Lars Bäckström måste kanske välja mellan två onda ting. Jag har lätt kunnat summera poängen. Det står åtminstone 2--1 till nuvarande regering, om momsutredningen räknas som en seger för Vi kan gärna föra vidare diskussioner. Det är ju just när man börjar diskutera och föra fram olika synpunkter och förslag på hur sparandet kan ske och när man kan komma med konstruktiva bidrag i debatten som det blir intressant att samtala och diskutera. Jag är mycket tacksam för Vänsterpartiets insikt och hållning här. Vidare har jag med intresse läst Vänsterpartiets budgetmotion. Jag kan bara konstatera att Vänsterpartiet i dagsläget har en hållfastare ekonomisk motion än Socialdemokraterna. Det är bara att gratulera Vänsterpartiet. Däremot är det allvarligt att jag måste beklaga Lars Bäckström säger att besparingarna bara skall göras i kommunerna. Så är det inte. Jag tror att det var Carl B Hamilton som sade att de får 4,2 miljarder mera. Men att det skett besparingar inom den kommunala sektorn beror på att den offentliga sektorns delar hänger ihop -- dvs. kommunerna, landstingen och staten. Underskotten är gigantiska. Därför är det orimligt om den ena delen ökar sina resursanspråk, medan den andra har stora problem. På många olika sätt måste man försöka minska underskotten på alla möjliga nivåer och håll. Då måste man också göra allt man kan inom den kommunala sektorn när det gäller att effektivsera, rationalisera och finna nya vägar framåt för att därmed minska kostnaderna. Jag håller med om att det inte är vare sig lätt eller roligt att fatta besparingsbeslut. Jag tror att kommunerna hittills har klarat besparingar inom kommunsektorn ganska bra. Men självfallet är också jag bekymrad för hur det blir i fortsättningen. I första hand är det nog inte ett enskilt sparbeslut i denna kammare som är ett problem för kommunerna, utan problemet är de minskande skatteintäkterna och ekonomin, som totalt sett är i obalans. Där finns hotet mot de gamla, sjuka och svaga. Det handlar alltså inte om exakt hur många kronor som fördelas i statsbidrag. Det är ju inte enbart de pengarna en kommun har att röra sig med.
Fru talman! Det är förändringarnas tid. Man skall försöka se till vad som enar osv. Ibland blir man förvånad över att man kan hitta gemensamma punkter. En sak som Stefan Attefall och jag har gemensamt -- jag är förvånad över det -- är att vi gör samma bedömning, nämligen att Vänsterpartiet faktiskt har ett hållbarare budgetförslag än Socialdemokraterna. Jag blev förvånad när jag såg deras förslag. Detta kan faktiskt innebära en möjlighet att vi får slut på talet om att Vänsterpartiet bara bedriver populistpolitik. Det gör att vi i framtiden kanske kan skapa väldigt spännande allianser i denna kammaren. Men vi skall inte ta ut något i förskott. Jag tror dock att vi efter den här debattdagen kan lämna i alla fall diskussionen om att Vänsterpartiet är ett populistparti som enbart bedriver överbudspolitik. Jag tror att vi redan nu kan summera debatten och säga att den där diskussionen var sann en gång -- det tror i alla fall jag. Men nu är den förbi. Vi kan göra konstruktiva insatser. Det har vi visat. Men, som sagt, mycket återstår. Slutligen, Stefan Attefall, det är knepigt att Kristdemokraterna, som inser att besparingar måste göras, ändå talar om ökade transfereringar som redan kostar mer än 150 miljarder när det gäller hushållen. Det behövs ju minskade kostnader. Ändå säger man: Några miljarder skall vi allt öka med. I stället borde debatten handla om hur vi kan minska kostnaderna. Jag kan inte förstå hur man kan driva förslag som gäller vårdnadsbidrag för ett par miljarder. Debatten borde ju i stället handla om hur vi kan bringa ner kostnaderna.
Fru talman! Lars Bäckström talar om förändringarnas tid. Det är riktigt, och det gäller på många håll och kanter -- även i Vänsterpartiet. Jag skulle vilja säga att hälften av Lars Bäckströms huvudanförande här i dag bådade gott. Resten visade på att man kanske inte har kommit så långt än så länge. Det fanns ingen riktig insikt om de krafter som skapar välstånd i ett land. Helt klart är dock att rörelseriktningen är rätt när det gäller Lars Bäckström och kanske också Vänsterpartiet. Rörelseriktningen skulle kanske ha varit ännu bättre om Lars Bäckström hade lyckats med sin kandidatur beträffande partiledarposten. Sedan talades det om ökade bidrag. Ja, det finns två s.k. transfereringar som vi vill öka: vårdnadsbidraget och u-landsbiståndet. Här vill vi höja ambitionsnivån. Det sinnrika med vårdnadsbidraget är att det innebär att ett slags marknadskraft samtidigt utnyttjas för att på sikt förbilliga offentlig produktion av barnomsorgen. I större utsträckning kommer besluten att ligga hos familjerna, inte i kommunpolitikernas händer. Härigenom blir det fler alternativ och en ökad valfrihet och flexibilitet. Av erfarenhet vet vi att sådant pressar ner kostnaderna och att man finner nya vägar. Därför ser jag detta snarast som en investering för att vi i framtiden skall få en bättre fungerande barnomsorg. Dessutom kan det bli lägre kostnader, utan att det här går ut över kvaliteten i barnomsorgen -- något som utvecklingen i dag pekar mot. Kommunerna försöker ju att trycka in så många barn som möjligt på avdelningarna för att klara bl.a. det beslut om full behovstäckning som fattats här i kammaren av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Men man säger att det skall vara full behovstäckning beträffande en enda barnomsorgsform. Detta är en lösning som är sämre än den som kds förordar.
Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på Stefan Attefalls berömmande ord till Vänsterpartiet. Om jag får talmannens tillstånd att så att säga passa till Lars Bäckström vill jag upplysa om följande. De som nu delar ut beröm var de som för ett år sedan sade att upplåningsbehovet skulle gälla 100 miljarder. Nu är det 250 miljarder. Tänk om man räknat lika fel på ert alternativ som man gjort när det gäller det egna alternativet. Det gäller de 35 miljarderna från kommunsektorn. Vi är väldigt många som är nyfikna och vill veta vad detta innebär. Det finns många tolkningar. Jag skulle således sätta värde på om Stefan Attefall redogjorde för sin tolkning av vad detta faktiskt innebär. Gäller det indragningar om 35 miljarder från kommunerna? Hur många fler blir arbetslösa genom en sådan åtgärd? Låt oss få besked här! Stefan Attefall hade vänligheten att citera ur ett par riksdagsprotokoll. Det gäller ett par anföranden som jag tidigare hållit. Det var kloka ord som då sades. De höll verkligen i det ekonomiska läge som vi då upplevde. Det ekonomiska läget är dock ett annat i dag. Kom i håg att produktionskapaciteten i svensk ekonomi då var fullt utnyttjad. I dag har vi ett gap mellan möjlig och faktisk produktion. Det rör sig om 10--12 % av BNP -- så mycket mera skulle vi kunna producera med de resurser som vi har. Det är alltså något annat än det läge vi hade då. Jag hoppas att Stefan Attefall förstår skillnaden mellan fullt kapacitetsutnyttjande och ett produktionsgap på 10--12 %. När jag nu har lyssnat på Stefan Attefall, som är den femte talaren från den borgerliga sidan, slår det mig: Tänk vilken energi ni har! Tänk vilken kraft ni har! Tänk hur mycket tid ni har för att förklara allt ni inte kan göra mot arbetslösheten! Tänk om ni hade använt den energin, den kraften och den tiden till att förklara hur vi skall kunna bekämpa arbetslösheten! Då skulle det här ha kunnat vara en intressant debatt, som hade gett hopp för de 600 000 arbetslösa runt om i landet. Varför ägnar ni inte tid åt detta, Stefan Attefall?
Fru talman! Allan Larsson noterade att jag riktade beröm till Vänsterpartiet. Jag vill uppmärksamma Allan Larsson på att jag också har riktat beröm till både Ny demokrati och Socialdemokraterna, inte minst när det gäller engagemanget i arbetsmarknadsfrågorna. Allan Larsson frågade om de 35 miljarder som berör realt oförändrad konsumtion i saneringsprogrammet. Min tolkning är helt enkelt att vi inte har råd med en realt ökad offentlig sektor framöver. Med tanke på de bedömningar som kan göras om pris och löneutveckling och tillväxt, kommer det att innebära rationaliseringskrav på den kommunala sektorn på 1--2 % per år. Det innebär att vi måste fortsätta att försöka finna billiga lösningar, för att det inte skall gå ut över servicen och verksamheten. När vi diskuterar vårdnadsbidraget vet vi att konkurrens, flexibilitet och valfrihet kan bidra till detta, utan att kvaliteten försämras. Jag är orolig för att köra på i gamla hjulspår, då det kan försämra just kvaliteten, bl.a. genom att det blir för stora barngrupper på daghemmen. Ett av de citat som jag läste upp här i kammaren var detta: Erfarenheterna från tidigare försök med en allmän, påspädd efterfrågan har inte varit goda, varken här hemma eller utomlands. Det sade Allan Larsson den 11 oktober 1990. Det var ett allmänt konstaterande. Regeringens och riksdagsmajoritetens inställning är att den allmänna påspädningen inte är en lyckosam väg. Däremot vidtas det ju expansiva åtgärder. Vi har antagit ett mycket expansivt program när det gäller infrastruktur, ett expansivt program för att satsa på de arbetslösa när det gäller både utbildning och olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Här görs det mycket. Det är bl.a. därför som det också görs besparingar inom en del åtgärder i arbetsmarknadspolitiken, för att få in fler människor i sysselsättning och utbildning. Där jobbar man vidare. Jag nämnde det förslag som nu diskuteras, om en modell för att locka arbetsgivare att anställa ungdomar efter en praktikperiod, genom att stimulera dem med sänkta arbetsgivaravgifter. Det är en riktig väg att gå vidare på, så att nyanställningar tidigareläggs, kanske ett halvår. Jag tror att det är på det sättet som man måste försöka skynda på utvecklingen, som ändå börjar gå åt rätt håll. Det finns ingen passivitet när det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna -- det kan jag försäkra Allan Larsson om. Varje god idé från Socialdemokraterna granskas säkerligen. Allan Larsson kan också se att många olika tekniska idéer från socialdemokratins sida har anammats av regeringen. De diskussioner som fördes i våras är också tecken på att man kan komma överens när man pratar om just de här sakerna.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp en aspekt av Stefan Attefalls inlägg. Han talade kloka ord om etik och moral, och därför skulle jag vilja påminna om den överenskommelse som träffades den 20 Den borgerliga regeringen utfäste sig då att icke lägga fram förslag om kostnadskrävande reformer av typen vårdnadsbidrag. Man skulle inte göra det så länge som den statsfinansiella situationen var så dålig som den var då. Underskottet var ungefär 70 miljarder. I dag är det mer än dubbelt så stort. Därför frågar jag Stefan Attefall: Tänker ni stå fast vid det som sades då? Eller tänker ni bryta mot det och överge det som borde vara god moral i detta sammanhang, nämligen att hålla sig till de villkor som är uppsatta? Den överenskommelsen vilade på det faktum att den här frågan icke skulle aktualiseras. Sedan vill jag ställa en fråga till med anknytning till detta: Varför tillämpar ni inte Skriftens ord om att bära varandras bördor? Hur kan kds vara med om en politik som gör allt fler arbetslösa, som gör allt fler bidragsberoende och som lägger de tunga bördorna på de arbetslösa, de sjuka och de handikappade? Är det inte dags att ompröva den politiken, Stefan Attefall?
Fru talman! Om jag får börja med frågan om etik och vårdnadsbidragsreformen, gjorde regeringspartierna ett uttalande om att man inte då skulle lägga fram förslag om vårdnadsbidrag. Man skulle göra det när ekonomin så tillät. Det innebär självfallet att man inte kan lägga fram något förslag som är ofinansierat. Men om man kan finna en finansieringsmodell som inte får negativa effekter för ekonomin, finns det ingenting som hindrar att man lägger fram ett sådant förslag, när de partier som skrev under uttalandet finner tiden vara lämlig för detta. Exakt hur förslaget kommer att se ut, exakt vilken finansiering det kommer att bli och exakt när det träder i kraft kommer att stå klart för Allan Larsson och övriga inom kort. En sak kan Allan Larsson vara klar över: vårdnadsbidraget kommer att vara fullt ut finansierat från första stund -- även om jag tror att det innebär besparingar på den totala offentliga sektorn på sikt. Det är nämligen mycket viktigt för oss, när vi tar ansvar för ekonomin, att det är balans mellan utgifter och inkomster. Det är precis den inställning som vi delar med Villy Bergström, som i Dagens Industri i dag säger att det är fel av Socialdemokraterna att nu öka underbalanseringen av budgeten. Det är precis den insikten som vi försöker hålla oss till och som socialdemokratin saknar. Därför kan vi lägga fram förslag om ökade utgifter till vårdnadsbidrag, till handikappreform och till andra åtgärder, t.ex. för de sämst ställda pensionärerna. Vi finansierar nämligen förslagen. Det handlar om omfördelningar, inte om att öka statsbudgetunderskottet. I den socialdemokratiska motionen och i reservationen till detta betänkande intecknar man alltså ett nej till en kommande reform, som man ännu inte har sett, som en besparing. Bara detta att man använder uttrycket ''besparing'' i detta sammanhang är något märkligt. Den enda logiska slutsatsen av detta är att man godtar finansieringen, som vi kommer att presentera, och vill tillgodoräkna sig den för sitt budgetalternativ, men man säger nej till reformen. Så kan man självfallet göra, men det är en ny teknik i riksdagen. Jag är ganska ny här i kammaren, men jag har inte uppfattat att det är normalt att använda en sådan teknik. Andra kanske kan tala om huruvida jag har fel i det avseendet. Allan Larsson undrade varför vi inte tillämpar Skriftens ord om att bära varandras bördor. Vi tror inte att det finns några enkla lösningar. Detta inser t.o.m. Vänsterpartiet. Vi tror att vi är inne i en besvärlig omställningsprocess, och vi försöker så gott vi kan att finna lösningar som gör att vi kan vända den ekonomiska utvecklingen. Det tog oss lång tid att hamna där vi befinner oss. Det kommer inte att ta lika lång tid att komma bort från problemen, men åtminstone en viss tid. Till dess försöker vi klara ut de problem som dyker upp på vägen. Men vi har restriktioner, som skapades av den ekonomiska politik som fördes under 80-talet, och de är svåra att komma runt. Det dilemmat sitter vi i, och det erkänner vi, men vi försöker hantera det på lämpligast möjliga sätt.

Fru talman! Nästa vecka är det sju månader sedan Förändringen den 19 november i fjol var inte önskad, och jag tänker inte föreslå att dagen skall högtidlighållas på något sätt, men inför riksdagens sommaruppehåll tycker jag att det finns anledning att något summera hur svensk ekonomi har utvecklats sedan dess. Det fanns en del som drog en lättnadens suck när kronan släpptes fri att flyta. Det var och är fel. Låg inflation och ökad tillväxt är precis lika viktigt nu som då. Expansion genom lägre räntor kan vi få bara om finanspolitiken är tillräckligt stram och håller inflationsförväntningarna i schack, och arbetet med att förändra de offentliga utgiftssystemen måste fortsätta. Allt det här är precis lika nödvändigt nu som före den 19 november, om vi menar allvar med att återfå tillväxt och skapa nya jobb -- och det gör jag. En central lärdom är att små länder har allt att vinna på mera internationellt samarbete. Den här slutsatsen har även andra länder dragit, och den är för mig ett mycket viktigt skäl för medlemskap i EG. Konstigt nog finns det fortfarande de som vill ha mindre av europeiskt samarbete och inte mer. Mer samarbete mellan olika länder poängterades mycket intensivt vid OECD-mötet i Paris häromveckan. Det mötet ägnades nästan helt åt en diskussion av frågan hur man skulle få bättre tillväxt och mindre arbetslöshet. Låt mig omedelbart slå fast -- detta har bäring på dagens debatt, Allan Larsson -- att inget land förespråkade några ofinansierade skattesänkningar, inte ens länder med betydligt bättre offentliga finanser än Sverige. Budgetsanering för att underlätta för lägre räntor var nummer ett på åtgärdslistan, och dessutom förespråkades som sagt mer samarbete i form av öppen och fri handel, som främjar konkurrens och förnyelse. Det finns en delrapport från OECD, som diskuterades vid mötet. Rapporten handlar om arbetslösheten, och den visar på en mycket intressant skillnad USA och Japan å ena sidan och Europa å den andra. Under de senaste 20 åren har de nya jobben i Europa tillkommit nästan enbart inom den offentliga sektorn, medan det är den privata sektorn som har expanderat i USA och Japan. Vid OECD-mötet var man överens om att det framöver i alla dessa områden är i den privata sektorn som de nya jobben måste komma. Av Allan Larssons anförande att döma vill han öka den offentliga sysselsättningen. Det vore en sorts 70-talslösning nu på 90-talet, och detta skulle inte fungera. Jag måste upprepa en fråga som Carl B Hamilton ställde och som inte fick något svar: Har Allan Larsson helt glömt bort internationaliseringen av våra ekonomier? Sverige är ingen isolerad ö. Vi måste lösa våra problem i den miljö i vilken vi lever. Vi kan inte låtsas som om vi levde isolerade från alla övriga verkligheter. Det som främst betonades vid OECD-mötet, förutom budgetsaneringen, var åtgärder för att öka flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden. Jag tror att vi också kan förbättra vår egen situation på det området. Därnäst betonades åtgärder för att förbättra och stimulera småföretagsamheten och förbättringar inom utbildningssystemen. Detta är, som kammarens ledamöter väl vet, en politikinriktning som ligger mycket väl i linje med dagens svenska politik. Jag tyckte att det var väldigt bra att få klarlagt. Fru talman! Sveriges ekonomi är fortfarande i obalans. Det främsta beviset på detta är den höga arbetslösheten. Alldeles för många människor i vårt land har egna erfarenheter av att inte ha något riktigt arbete att gå till eller har anhöriga som befinner sig i den situationen. Alldeles för många har egna erfarenheter av den förödmjukelse det innebär att inte behövas och av att privatekonomin och självkänslan urholkas. Regeringen har därför presenterat mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och därför måste den ekonomiska politiken fullföljas, så att svensk ekonomi återfår sin växtkraft och riktiga jobb skapas. Det finns nu tecken på att ekonomin börjar röra sig åt rätt håll. Jag säger inte detta på grund av att också jag råkar ha läst Aftonbladet, utan mina skäl för att säga detta är främst att räntorna sjunker och kronkursen stärks -- samtidigt. Det vittnar om en politik som fungerar. Sedan i november i fjol har räntorna trendmässigt sjunkit -- både de korta och de långa. Det senare är faktiskt särskilt viktigt, eftersom de långa räntorna är en av mätarna på inflationsförväntningarna. Att räntorna nu är lägre är väldigt bra, eftersom det innebär en stimulans av ekonomin. Storleken på den här stimulanseffekten är naturligtvis inte så lätt att mäta och uppskatta. Vi har på Finansdepartementet gjort preliminära bedömningar som visar att räntebördan för hushållen och för företagen sammmantaget har minskat med mellan 20 och 30 miljarder kronor, räknat på helår. Den här stimulanseffekten, följden av att räntorna har sjunkit, motsvarar alltså ganska mycket pengar. Det är inte bara så att räntorna har sjunkit, utan glädjande är att kronans värde samtidigt har ökat. Det innebär att risken för en tudelning av ekonomin, som har diskuterats av och till, faktiskt har minskat. Det vore inte bra om en del av ekonomin, exportsidan, växte väldigt snabbt och en annan del, den inhemska ekonomin, som ju är större, krympte mycket snabbt. Risken för en sådan utveckling minskar nu. Exportsektorn går förvisso allt bättre, men samtidigt minskar den åtstramning, den krympning som sker av den inhemska sektorn. Detta beror dels på just de lägre räntorna, dels på att de inflationsimpulser som följer av kronans utveckling har blivit mindre. Höjda importpriser har alltså fått mindre genomslag därför att kronan har blivit starkare, mera värd. Det betyder konkret att löntagarna, alla som går och köper saker, får mera för sina slantar. Priserna kommer inte att stiga lika mycket i år eller nästa år som man förut trodde. I stället för en prisökning med ungefär 5,5 %, som ligger i kompletteringspropositionens bedömning, räknar vi nu med att priserna kommer att stiga med ungefär en halv procentenhet mindre, dvs. med 5 %. Även nästa år räknar vi, på grund av den positiva utvecklingen i fråga om kronkursen och räntorna, med en lägre prisökning -- i stället för en prisökning med 3,3 %, som vi förut trodde skulle bli fallet, räknar vi nu med 2,8 %. Allt detta är positivt för de individuella människorna, för hushållens köpkraft. Socialdemokraterna säger i utskottsbetänkandet att man inte skall fästa så stor vikt vid att hålla prisökningarna nere. Jag tror för min del att de flesta hushållen tycker precis tvärtom -- de gillar låga prisökningar, eftersom det innebär att de kan köpa fler varor och tjänster för sina pengar. Jag skulle gärna vilja fråga Allan Larsson: Vad är det för fel på att stimulera köpkraften genom lägre prisökningar? Sjunkande räntor och en stigande kronkurs innebär dessutom att utlandets förtroende för svensk ekonomi stärks och att kostnaderna för utlandsupplåningen begränsas. De positiva tecknen som jag nämnde och som har figurerat i debatten tidigare -- fler exportorder, färre konkurser, fler investeringar, fler lediga platser och t.o.m. litet bättre budgetprognoser -- måste ju vart och ett tolkas med viss försiktighet. Men sammantaget menar jag att de ger en bild av en ekonomi i vilken framtidstro och dynamisk utveckling börjar infinna sig. Avgörande för att den positiva utvecklingen kan fortsätta och få genomslag i fler jobb är att vi inte ger upp nu. När riksdagen senare i dag röstar igenom det femåriga programmet för budgetsanering är en viktigt etapp i processen mot en mer positiv utveckling avklarad. Tillsammans med tidigare beslut innebär detta att de offentliga finansena förstärks med uppemot 160 miljarder kronor under de kommande åren. Detta ökar stabiliteten och trovärdigheten i finanspolitiken. Det skulle därför vara väldigt bra att från Socialdemokraterna få klarlagt att ni, om ni skulle komma att regera, inte kommer att riva upp de besparingar som riksdagen nu fattar beslut om. En sådan situation skulle nämligen skapa osäkerhet. Socialdemokraterna kan väl aldrig tro, Allan Larsson, att det skulle vara bra för den svenska ekonomin och framtidstron att nu skapa osäkerhet om den framtida budgetpolitiken och finanspolitiken? Fru talman! Det har under den här våren talats ganska mycket om fördelningspolitik, och det är bra. Det är viktigt att man håller detta perspektiv levande och att bördor fördelas på ett rättvist sätt. Därför gör vi på Finansdepartementet fortlöpande studier av effekter av olika förslag, för att se hur olika människor och olika grupper av människor påverkas. Vi gör också analyser av fördelningseffekterna av att ingenting göra, av att låta bli att spara i de offentliga utgifterna eller låta bli att genomföra andra förändringar. Det kan för stunden synas vara ganska bekvämt att undvika de svåra sparbesluten, och det är viktigt att veta vad som i så fall händer. Det visar sig då att budgetunderskottet skulle bli ännu större. Statens upplåningsbehov skulle öka kraftigt. Räntorna på statsskulden skulle ta allt större del av skatteinkomsterna i anspråk. Över huvud taget skulle det mesta bli sämre. Detta visar sig vara den absolut sämsta fördelningspolitiken av alla. För det första skulle hela folkhushållet bli fattigare av en sådan icke-politik. Tillväxten skulle bli sämre och jobben färre. För det andra visar det sig, intressant nog, att bördorna skulle läggas tyngre på hushåll med låga inkomster. En sådan icke-politik skulle nämligen leda till att de hushåll som har högre ekonomisk standard skulle få bära en mindre del av bördorna, medan hushåll med låga inkomster skulle få bära en betydligt större del. Det beror naturligtvis på arbetslösheten, inflationen och räntorna. Det vore utomordentligt orättvist. Det skulle vara intressant att höra om även Allan Larsson tycker så. För det tredje visar våra fördelningsstudier att fördelningen mellan generationerna skulle bli oacceptabel. Våra barn och barnbarn skulle få stå för notan för 80-talets spekulationsekonomi och den dåliga ekonomiska politiken. Detta vore omoraliskt. Det vore en barn och ungdomsfientlig politik, och det skulle sannerligen inte medverka till att sunda värderingar i samhället återskapas, något som jag tror är mycket viktigt. Socialdemokraterna verkligen på fullt allvar menar att man skall fortsätta att skjuta underskottsproblemen på framtiden. Menar ni socialdemokrater verkligen att underskotten nu skall ökas rejält i stället för att minskas? Är det inte i verkligheten så, Allan Larsson, att ni vet att en sådan politik enbart duger i opposition? Fru talman! Den centrala fördelningspolitiska frågan är orättvisan i att vissa har ett arbete och andra inte. Denna orättvisa kan bara rättas till genom en politik som leder till tillväxt och riktiga jobb. Det är en politik som återskapar dynamiken i den svenska ekonomin, som släpper fram alternativ till offentlig produktion, som låter monopol utsättas för konkurrens och som framför allt möjliggör för små företag att växa sig stora. Det centrala är att fortsätta att förbättra villkoren för de små och medelstora företagen och för nyföretagandet. Småföretagaren, som person, är en nyckelperson i en dynamisk marknadsekonomi. Småföretagaren är en människa som är idérik och har skaparkraft. Småföretagaren passar sällan in i stora rutmönster eller i socialdemokratiska planlösningar, utan han eller hon behöver en fri och mera individualistisk miljö. Han eller hon måste uppmuntras och få hjälp med att pröva sina olika idéer. Han eller hon -- för det är påfallande ofta en hon -- måste mötas av sådana villkor och skatteregler att det lönar sig att pröva någonting nytt, att investera, att öka produktionen och att anställa ytterligare människor. Han eller hon måste som småföretagare veta att det finns ett väl fungerande socialt skyddsnät, om idéer skulle misslyckas. Det kan hända även den bäste. Att uppmuntra småföretagandet och ändra attityden till småföretagandet är en långsiktig process som måste genomsyra politiken under många år framöver. Jag menar att detta är det positiva sättet att motverka arbetslöshet. Man kan räkna på många olika sätt. Om varje företag anställde bara en enda person ytterligare skulle det bli 200 000 fler jobb, och småföretagen ligger överallt, inte bara i storstadsområdena. Det bekymrar mig att Sveriges största oppositionsparti så ensidigt tar de sysselsattas parti framför de arbetslösas, så ensidigt försvarar fackets intressen framför individens och så envetet bekämpar den här typen av förnyelse till fömån för det bestående. Den som t.ex. säger nej till höjda egenavgifter och ja till höjda marginalskatter förhindrar möjligen att facket förlorar några medlemmar, men han förhindrar också framtida tillväxt och jobb. Den som säger nej till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring hjälper kanske några fackliga organisationer att värva någon medlem men hjälper inte den person som blir utan jobb, som blir arbetslös. Detta måste ju vara det centrala. Den som säger nej till ökad konkurrens och entreprenader i kommunerna hjälper möjligen kortsiktigt den som i dag är sysselsatt i monopolverksamhet men inte den som har en idé och som vill starta eget och erbjuda tjänster till medborgarna på lika villkor. I motionerna från Socialdemokraterna står att läsa att alla problem kan lösas om man bara sänker momsen, ökar konsumtionen och minskar sparandet. Då sjunker arbetslösheten i ett huj och alla kan sedan leva bekymmerslöst och glatt, och vi kan få tillbaka den gamla goda tiden. Att regeringen inte trycker på konsumtionsknappen, så att alla människor rusar ut och köper sig ur krisen är med denna människosyn -- får man förmoda -- enbart ett utslag av ren och skär oginhet. Det finns två saker i ett sådant resonemang som gör mig ganska upprörd. Socialdemokraterna försöker lura människor att krisen kan lösas så lätt. De samhällsekonomiska sambanden och den ökande internationaliseringen, ja själva verkligheten, lyser med sin frånvaro i denna socialdemokratiska modell. Så enkelt är det inte, och folk förstår det. Den enda stimulans som fungerar är den som kommer genom lägre räntor och starkare krona. En annan invändning som jag har mot detta resonemang -- och som gör mig nästan ännu mer upprörd -- är den människosyn som detta socialdemokratiska resonemang är baserat på. Människor, Allan Larsson, är inga maskiner eller robotar som bums reagerar när politiker drar i bl.a. konsumtions eller spara-spakar. Människor är självständiga medborgare som tänker själva och som fattar egna beslut. Om den orealistiska köpaoss-ur-krisenpolitik som Socialdemokraterna propagerar för skulle sjösättas, skulle medborgarna genomskåda effekterna. Det skulle bli ännu större underskott framöver, ännu större behov av besparingar -- eller för all del skatteökningar senare. Chansen till att ekonomin skulle växa och jobben öka skulle bli ännu sämre. Därmed skulle anledningen bli ännu större för medborgarna att i dag vara försiktiga med sina utgifter för konsumtion och för företagare att vara försiktiga med investeringar. Om den socialdemokratiska verklighetsuppfattning som gör mig djupt bekymrad skulle stämma, vore det möjligen enklare att vara finansminister, med det skulle vara väldigt mycket tristare att vara människa.

Fru talman! Jag kan glädja Dan Eriksson i Stockholm med att jag självfallet tycker att det är bra att kompletteringspropositionen och den ekonomiska politiken redan inledningsvis möttes med uppslutning av Ny demokrati. Det hade varit ännu bättre om uppslutningen blivit bredare. Det är ju självklart. Den politiska stabiliteten och majoriteten i riksdagen har stor betydelse och har medverkat på ett positivt sätt. Det hade varit till fördel om den överenskommelse som sedermera slutits här i riksdagen om ett antal skatteförändringar hade sett något annorlunda ut, vilket redan tidigare har diskuterats här i dag. Jag tycker kanske inte att högre marginalskatt för ett stort antal tjänstemän tillhör det mest angelägna att genomföra. Det är angeläget för regeringen att även framöver kunna ha en så att säga säker politisk majoritet. Det skulle naturligtvis underlättas av om Socialdemokraterna finge en mer realistisk verklighetsuppfattning men naturligtvis också om Dan Eriksson och hans partikamrater inte skulle lägga sig vinn om att framställa sitt parti som ett opolitiskt parti. Det tar naturligtvis ner värdet om man vid något tillfälle kommer överens på några punkter om ett parti säger att man kan ändra sig när som helst. Det vore en fördel om nydemokraterna på något sätt höll sig till den politik som de ändå ibland förespråkar.

Fru talman! Jag tycker att den ordning vi har, där regeringen lägger fram sin politik och som därefter diskuteras i riksdagens olika utskott, är den naturliga. Det är den ordning som är normal i en parlamentarisk situation, som vi har i Sverige. Därför tycker jag att man bör hålla sig till den ordningen framöver. Det har visat sig att denna metod ger ett i och för sig ganska välkommet ökat intresse för den politiska debatten i riksdagen. Jag tycker att det är ett intresse i sig att riksdagsdebatter och diskussioner i riksdagen faktiskt möts av ett visst intresse hos medborgarna. Jag tycker inte att det finns någon som helst anledning att ändra på det tillvägagångssätt som har använts sedan regeringsskiftet. Regeringen lägger fram sin politik, och därefter sker på sedvanligt sätt diskussion i riksdagens olika utskott. Utgången har hittills visat att detta är en mycket effektiv metod för att uppnå bra resultat när det gäller regeringens politik.
Fru talman! När man lyssnar till finansministern och får höra skildringen över allt som har gjorts, undrar man varför arbetslösheten ändå ökar. Arbetslösheten är nu 8 %, den kommer att växa under sommaren och vara högre i höst än förra hösten. Vi kommer att få ytterligare ökad arbetslöshet i vinter. Om ni har gjort allt rätt, varför blir det så fel? Det måste ni förklara. Jag tycker nog att finansministerns debatteknik är litet märklig. Jag har exempel på ett antal punkter där finansministern antingen har missförstått eller också inte har lyssnat. Finansministern säger att Socialdemokraterna vill öka den offentliga sysselsättningen. Vi har skrivit i vår motion, jag sade det i mitt anförande och har upprepat det i några repliker, att ökningen måste ske i näringslivet för att vi skall kunna få ner underskottet i de offentliga finanserna. Det är arbetslösheten, den sjunkande produktionen och den sjunkande sysselsättningen i näringslivet som utgör budgetunderskottet. Det finns ingen annan väg att lösa detta problem än att få i gång produktionen. Det är därför vår politik är upplagd med det syftet. Finansministern sade att vi tar parti för dem som har jobb mot de som är arbetslösa. Jag tror att finansministern är den första och enda i det här landet som skulle kunna påstå något sådant. Jag förstår att finansministern har varit utomlands. Men någon gång har väl finansministern varit hemma och följt debatten. Då har hon kunnat höra hur vi arbetar just för de arbetslösa och för att de som har jobb inte skall bli arbetslösa, vilket de riskerar med er politik. Jag har ägnat mycket tid åt arbetet med internationaliseringen i ett nordiskt samarbete där vi har påverkat EG. Ifrån EG-kommissionen, Jacques Delors, har satt upp ambitionen att halvera arbetslösheten i EG-länderna under 90-talet. Det är lättare att få gehör i EG än att få gehör hos den svenska regeringen för kraftiga tag mot arbetslösheten. Det sades vidare att vi inte skulle fästa vikt vid att få ner priserna. Det är tvärtom. Vi tycker att den utslagning som sker av produktionskapacitet, av människor i produktionen, innebär att svensk ekonomi får en ökad inflationsbenägenhet. Därför menar vi att insatser för att se till att produktionen fungerar och för att vi skall ta till vara kapaciteten både är bra mot arbetslösheten och för att minska den framtida inflationsbenägenheten. Låt mig slutligen också säga något om de offentliga finanserna. Vi ställer inte ut några löften som gäller ekonomiska förhållanden förrän vi har hela bilden klar för oss. Vi har erfarenheter från 80-talet, när den dåvarande socialdemokratiska regeringen fick ta över efter Anne Wibbles företrädare, då vi fick ta över ett jättelikt budgetunderskott. Det krävde mycket hårt arbete under lång tid. Problemet kunde lösas genom att vi fick i gång tillväxten och ökade produktionen. Det är den uppgift som nu ligger framför oss. Det är därför vi satsar så hårt på att få i gång produktionen och på att få ned arbetslösheten och samtidigt se till att inflationen hålls i schack.
Fru talman! Jag har några kommentarer till Allan Larsson. Allan Larsson frågade varför vi har alltför hög arbetslöshet nu. Allan Larsson vet, hoppas jag, lika väl som alla andra att detta beror på mycket svåra problem. Vi har haft långvariga strukturproblem. Det rör sig kanske om 15--20 år. Därutöver hade vi svåra överhettningsproblem i slutet av 80-talet. Detta är problem som man inte kan lösa i en handvändning, utan det är fråga om en långsam och mödosam process. Vi börjar nu se att utvecklingen innehåller en del positiva inslag, och det är bra. Skälet till att jag sade att Allan Larsson och hans parti tar parti för de sysselsatta snarare än för de arbetslösa är att de åtgärder Socialdemokraterna föreslår möjligen skulle kunna underlätta för de som har jobb att betala litet mindre för sin arbetslöshetsförsäkring. Åtgärderna hjälper dock inte de människor som står utanför arbetsmarknaden att få jobb. De hjälper heller inte dessa människor att få ett bra stöd om de riskerar att vara fortsatt arbetslösa. Den politik som ni förespråkar leder inte till växtkraft och nya jobb. Det tycker jag är utomordentligt tydligt och klarlagt av flera talare i dag. När det gäller frågan om den offentliga sysselsättningen är det faktiskt inte bara jag som har hört dåligt. För några timmar sedan var det en lång diskussion mellan Allan Larsson och Lars Bäckström om alla klagomål på den kommunala sektorns problem. Det sades att man egentligen inte skulle göra något utan att flera skulle anställas. Det lät som om han ville lösa sysselsättningsproblemet inom den offentliga sektorn. Detta står i strid med att man inte har anvisat några pengar till den kommunala verksamheten. Det var mycket dubbla budskap. Det var nu i och för sig bra att få klarlagt att Allan Larsson ändock inte har denna gammaldags lösning, 60-talslösning, på sysselsättningsproblemet. Allan Larsson torde inse att det är i det privata näringslivet som de framtida jobben måste skapas. Detta reser emellertid den frågeställning som har varit uppe ett par gånger och som jag inte tycker att Allan Larsson har svarat på, nämligen hur man avser att utforma den ekonomiska politiken i en internationell miljö. Allan Larsson förespråkar en politik som inget annat land -- än mindre med de offentliga finanser som vi har i Sverige -- förespråkar. Inget annat land förespråkar detta. Det går an att deklarera stolta mål. Vi är överens om målen och om att få ned arbetslösheten. Det måste emellertid också fungera. Man måste föra en politik som någon tror leder till rätt resultat. Det fungerar med regeringens politik, men inte med den politik som Allan Larsson förespråkar.
Fru talman! Nu säger finansministern att det tar litet tid att få ned arbetslösheten. Men de åtgärder ni har vidtagit har pressat ned efterfrågan, aktiviteten och sysselsättningen i hemmamarknadssektorn. Det var ju precis det Lars Tobisson talade om i debatten för ett år sedan och som jag återgav. Det är precis det som har inträffat i svensk ekonomi. Det vi ser är effekterna av politiken litet längre fram. I finansplanen redovisas en långtidsbedömning. Efter två borgerliga mandatperioder -- om väljarna skulle tillåta det -- kommer vi 1998 att ha tvåsiffriga tal för arbetslösheten. 11 % kommer att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är sanningen när man räknar ut vad den politik som regeringen står för innebär längre fram. Nu försöker finansministern att skrämma oss och säga att den politik som förs inte har några likheter med politiken i något annat land. I Tyskland slöt man en solidaritetspakt mellan regeringen och Socialdemokraterna som innebar att man genomför lättnader nu för att i stället skärpa finanspolitiken längre fram. Det var just därför att Tyskland nu är på väg ned i en mycket svår lågkonjunktur som man vidtog de åtgärderna. Vi socialdemokrater har också sagt att det är nu man behöver lättnaderna, och att man får genomföra förstärkningarna av de offentliga finanserna under de kommande åren. Assar Lindbeck har i sin rapport diskuterat precis samma åtgärder. Vi har inte gått riktigt lika långt som han föreslog. Han pekade på att det i det svaga efterfrågeläget -- det är omvittnat att det är huvudproblemet, det tror jag inte att någon av er kan motsäga -- är nödvändigt att vidta sådana åtgärder. Han kritiserade regeringen redan i höstas för att den i detta svaga läge drog in köpkraft i stället för att frigöra den och därmed möjliggöra för näringslivet att utvecklas. Näringslivet kan inte utvecklas om det inte finns en efterfrågan. Det räcker inte med framgångar på exportsidan. De är välkomna. De är en följd av att kronkursen föll. Finansministern har själv sagt att det var ett misslyckande att kronan föll. De är en följd av de stabiliseringsavtal som har träffats. Det har gjorts insatser på många håll för att få i gång exportindustrin. Men det räcker inte med detta. Det måste också bli utrymme för dem som jobbar på hemmamarknaden att expandera. Den ekonomiska politiken ger inte det utrymmet. Därför blir arbetslösheten större under det kommande året, och därför kommer arbetslöshetsiffrorna att vara kvar på tvåsiffriga tal efter sex år. Så illa står det till. Vad skall ni göra åt detta? Skall ni rulla tummarna och bara räkna in en ökad arbetslöshet?
Fru talman! Allan Larsson vet att framgången på exportsidan inte enbart beror på depriceringen utan framför allt på att företagen har en tilltro till små prisökningar, små lönekostnadsökningar, en bra produktivitetsutveckling och ett företagsvänligt klimat inte minst på skattesidan i Sverige under många år framöver. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att det sker betydande positiva saker med hemmamarknadsefterfrågan på grund av den dämpning av ränteläget som har skett och på grund av den starkare kronkursen, som ju minskar prisökningarna så att hushållen får mer för sina slantar. Det är inte alls några småsummor det handlar om. Jag kan konstatera att Allan Larsson många gånger säger att hemmamarknadsefterfrågan är för nedpressad. Alla bedömare som jag har hört talas om, inte bara jag själv, tolkar det som om Socialdemokraterna egentligen vill ha ett större budgetunderskott. Detta är den innebörd som man kan tolka ut av de förslag som läggs fram. En annan fråga som har diskuterats många gånger och som har varit uppe tidigare i kammaren i dag är frågan om en momssänking och de effekter en sådan skulle kunna få eller inte få. Det finns inte många ekonomer som stöder en sådan tanke. Det senaste ekonomomdömet, alldeles frånsett omdömen från mer borgerligt sinnande ekonomer, har citerats här i dag. Det kommer från fakföreningsrörelsens forskningsinstituts chefekonom Villy Bergström. Om Allan Larsson inte har haft tillfälle att läsa detta i dag kan jag gärna läsa upp det ytterligare en gång. Där står att det vore fel att stimulera via ytterligare underbalansering. Det är farligt. Vi vet inte vad som händer med räntebildningen. Vi har fria kapitalrörelser. Det är risk för valutaflöde, räntehöjning och fall i kronkursen, som ju motverkar expansionseffekten. Detta hänger samman med att Allan Larsson, åtminstone att döma av dagens anförande, i motsats till Ingvar Carlsson inte ser den svenska ekonomin och den svenska ekonomiska politiken i ett internationellt perspektiv. Han resonerar som om vi levde på 50-talet, eller ännu tidigare, som om Sverige vore en isolerad ekonomi där vi kunde dra i olika spakar för att de svenska hushållen och konsumenterna skulle reagera på det sätt som Allan Larsson tror. Det långsiktigt viktiga nu är att i denna internationella miljö stimulera den positiva utveckling som framför allt börjar att skönjas på småföretagssidan. Det är egentligen där som Allan Larsson skulle kunna göra en positiv insats, nämligen genom att för Socialdemokraternas räkning klart deklarera allt positivt som kan göras för småföretagarnas och de enskilda företagarnas räkning. Detta kommer Socialdemokraterna att stötta.

Fru talman! Anne Wibble undrade om någon av oss blev glad över att kronan föll. Hon kanske syftade på oss i vänstern. Jag blev inte glad, därför att jag vet att det reala värdet på kronan sedan 1981 har fallit med ungefär 46 %. Det betyder att en svensk löntagare gentemot sina europeiska vänner har fått en 46-procentig lönesänkning. Jag blev därför ledsen när kronan föll. Men varför föll kronan? Jo, det var därför att kronan vid fel tillfälle och på för hög nivå knöts till ecun. Därför föll kronan. Vidare säger Anne Wibble att man skall vara glad över låg ränta och låg inflation. Det skall man vara, och det är jag också. Om inte budgetunderskotten växte skulle jag t.o.m. kunna vara glad över låga skatter. Men vi skall väl också vara glad över att ha en bra fördelningspolitik och en hög sysselsättning. Ni låter glädjen över räntorna och inflationsbekämpningen ta överhand över kampen mot arbetslösheten. Detta är ert misstag. Fru Wibble, jag har inte begärt att kommunerna skall få anställa hur mycket folk som helst. Jag vill ha en expansion i privat sektor. Det är därför vi i Vänsterpartiet föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för nyanställning i industrin. Det är därför vi föreslår 90 kr per timme i utbildningsstöd för att hålla arbetskraften kvar i industrin. Men det går ni ju inte med på. Vi säger: Låt bli att avskeda folk i kommunerna. Det betyder något helt annat än att nyanställa. Det finns ju ingen småföretagare som skulle se det som en nyanställning att låta bli att avskeda sin medarbetare. Lika klok är jag som den småföretagaren. Vi i Vänsterpartiet tycker bra om småföretagare. Vi gick ju med på att sänka förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Men vi säger: Skåpa inte ut 50 000 från kommunerna under 90-talet. Om det då blir 50 000 nya jobb i privatsektorn är ju arbetslösheten oförändrat 500 000, och den skulle ju ner, fru Wibble. Det är därför man inte skall avskeda i kommunsektorn. Om ni hela tiden fyller på från kommunsektorn kommer ju inte de nya jobben i privatsektorn att dämpa arbetslösheten. Detta är ert misstag. 30 miljarder skall ni ta av kommunerna. Det är ju 62 miljarder som går i transfereringar från stat till kommun, och ni skall hämta in 30 miljarder i besparingar.
Fru talman! Min glädje, Lars Bäckström, över lägre räntor och starkare kronkurs handlar självfallet om att detta leder till flera jobb. Detta är liksom hela poängen. Det tycker jag ändå ganska tydligt framgick av mitt inledningsanförande. Det är i sig ingen källa till vare sig glädje eller sorg, men det leder till att vi kan börja att se en del positiva tecken, så att vi kan lösa det stora arbetslöshetsproblemet. Lars Bäckström har under den här debatten fått ganska mycket beröm. Jag skulle i alla fall på en punkt gärna vilja sälla mig till detta, eftersom han ändå har en viss förmåga att räkna ihop plus och minus så att det någorlunda går ihop. Jag måste erkänna att jag tror att detta egentligen säger mera om det andra, större, oppositionspartiets bristande räkneförmåga än att det är så oerhört ansvarsfullt från Vänsterpartiets sida. Men det är ändå bra att vi har någon som kan räkna plus och minus. Ett av problemen med Lars Bäckströms politik är till att börja med att han uttrycker vänliga ord om småföretagsamhet, men samtidigt föreslår han många skattepolitiska åtgärder som i stort sett skulle ta död på nästan all framtidsinriktad verksamhet i det här landet. Det går an att säga en sak. Men när man sedan ser på vad det är fråga om för förslag, som får det här räknestycket med plus och minus att gå ihop, är det inte någonting som, för att vara uppriktig, är särskilt positivt för småföretagare eller för sysselsättningen. I fråga om den offentliga sysselsättningen tycker jag att Lars Bäckström lade ner en betydande möda och intresse på att få veta hur Socialdemokraterna ställde sig. Det var, åtminstone för mig, ganska tydligt att Lars Bäckström själv var ganska inställd på att man liksom inte får ändra på någonting i den offentliga sektorn, därför att man har ett allvarligt sysselsättningsproblem. Jag tror att detta skulle vara förödande både för jobben och för den service som många medborgare är beroende av från kommuner, landsting och stat. Därför är det en typ av statiskt tänkande som Lars Bäckström ger uttryck för. Jag tror att det är en mycket negativ faktor och en kvarleva från ett alltför planmässigt tankesätt, som innebär att skiljelinjerna mellan Lars Bäckströms politik och regeringens är och förblir mycket stora och skarpa.
Fru talman! Jag tror säkert att skiljelinjerna är tydliga och skarpa. Detta kan vi vara ense om. Men vad jag säger är att Folkpartiet driver ju frågorna om eget rum i långvården och det glömda Sverige. I min hemtrakt, där vi har ett landsting med folkpartiledning, går man man ur huse i stad efter stad för att protestera mot nedläggning av sjukhus. Detta görs innan man har genomfört det sparprogram som regeringen tänker göra under 90 Fru Wibble vet att det, bara för att möta åldersförändringar, behövs 2 % konsumtionstillväxt i vård och omsorg. Då säger fru Wibble att det nu skall vara oförändrad real konsumtion. Detta är mycket diskutabelt. Vad är oförändrad real konsumtion? Det vet fru Wibble. Hon är kunnig i ekonomi. Men det är över huvud taget ett oerhört mångtydigt begrepp. Hur skall man få in en besparing på 30 miljarder? Skall man dra in statsbidrag? Skall man förbjuda kommuner som effektiviserar sig att öka? Skall man förbjuda kommuner att sälja fastigheter eller att ta ett lån? Det är en oerhörd detaljreglering som detta kräver. Därför är det egentligen inte säkert att man klarar av att göra det. Men ponera att man gör det. Om man genomför en nedskärning med 30 miljarder kommer det att betyda att minst 50 000 arbetstillfällen försvinner. Vi kommer inte att hinna skapa så många jobb på den privata sidan som kompenserar detta, när vi har en arbetslöshet på 500 000. Detta är ingångsläget. Men visst skall vi effektivisera den. Det behövs också för att kunna möta alla de behov som finns i det glömda Sverige och för att vi skall klara av dessa egna rum i långvården. Jag är t.o.m. tveksam till om vi politiker vågar ta på oss sådana stora åtaganden. Det kanske är att lova för mycket. Vi är många politiker som har lovat för mycket. Därför bör vi vara litet försiktigare med löftena. Men låt bli att avskeda folk! Det är ju bara att flytta underskott från stat och kommun till arbetsmarknadsfonden. Det vore väl inte riktigt bra. Fru talman! Om det finns någon minut kvar vill jag säga några sista ord. Fru Wibble, kulturen är ju litet grand fråga om känningar om vad som rör sig i tiden. Man skall vara artig och snäll sista dagen som vi har en debatt, och gärna ta upp någon sommarvisa eller liknande. Jag tänkte: Var står vi egentligen i politiken? Åt vilket håll går den, åt vänster eller höger? Då hörde jag i radion en sommarvisa som jag har skrivit ned, därför att jag tyckte att den var så bra. Den handlar inte om sol och sill, men litet grand om rött och grönt -- kanske litet röda bär. Det var Ulf Lundell som sjöng den -- han med öppna landskap. Han åker just nu runt och sjunger. Texten lyder: 500 000 utan jobb i dag. De behövs inte mer. Gott om herrar med fallskärm som hoppar. Se hur de dalar ner. Gott om burkar att plocka upp. Gott om klöver, blåbär och blåklint. Jag ser rött. Fru talman! Jag hoppas att snart igen få träffa fru talman. Jag hoppas att få träffa fru Wibble snart igen. Helst vill jag träffa fru Wibble i finansutskottet, och herr statsminister Carl Bildt på bänken, på riksdagsbänken som oppositionsledare.
Fru talman! Låt mig påminna Lars Bäckström om några väsentliga sjukvårdsreformer som har en ganska stark folkpartiprägel. För ungefär två år sedan diskuterade riksdagen och fattade beslut om ÄDEL-reformen. Den har visat sig ha en betydande framgång. Enligt de senaste uppgifterna har den inneburit en hel del pengabesparingar, samtidigt som erfarenheterna visar att patienterna är mycket nöjda. Reformen innebär en förbättring av sjukvården till fördel för patienterna men förutsätter inte mera slantar från stat eller kommun. Husläkarreformen, som riksdagen fattade beslut om för någon vecka sedan, är en annan reform av samma slag. Den har en mycket tydlig folkpartiprägel. Det är en väldigt viktig reform, som innebär att var och en får själv välja doktor. Det är ett till synes självklart och enkelt beslut, som nu äntligen blir verklighet. Det är en stor reform, som sannolikt också kommer att innebära besparingar. Den kommer i varje fall inte att kosta pengar. Lars Bäckström sade tidigare i dag att den kommunala sektorn enligt Vänsterpartiets uppfattning skulle växa med 2 %. Jämfört med denna kalkyl innebär regeringens politik betydande besparingar. Den går att förverkliga tillsammans med förbättringar för medborgarna på servicesidan, om kommunerna jobbar bra med produktivitetsförbättringar. Jag är ganska säker på att de anställda inom kommuner och landsting har många kloka och bra idéer om förbättringar. Får de bara möjlighet, vilket vi har givit dem nu, att utan så himla många statliga styrmedel eller pekpinnar från riksdagsmän och andra lägga upp arbetet på det sätt som de själva finner bäst och arbeta i konkurrens med entreprenörer, så kommer detta att kunna genomföras. Då slår man två flugor i en smäll. Man förbättrar de offentliga finanserna och får en bra service för medborgarna. Jag vill påminna även Lars Bäckström om en brist i er ekonomiska politik, nämligen att ni liksom Socialdemokraterna bortser från de internationella sambanden. Ni tror att Sverige fungerar ensamt. Det påverkar mycket starkt de lösningar som ni förespråkar. De fungerar tyvärr inte i motsats till regeringens politik, som innehåller positiva satsningar, inte minst på småföretagsamheten, vilka kommer att ge oss en betydligt bättre arbetsmarknad än de räkneexempel som finns i den reviderade nationalbudgeten. Till slut vill jag gärna önska fru talmannen samt de ledamöter som finns här i kammaren en trevlig sommar.